Herr talman! Gudrun Schyman har ju inte varit med så länge i aidsdebatten här i kammaren. Men hade hon varit det, skulle hon ha vetat att vi har talat mycket om alla de smittspridningsvägar som finns, inte minst de sexuella. Det var bl.a. detta som jag var inne på när jag framhöll hur viktigt det är att vi får en fungerande sexoch samlevnadsundervisning i skolan. Vpk är dess bättre också med på en reservation som går ut på att man skall ge SÖ mera medel. Som en information till Gudrun Schyman vill jag även berätta att centern sedan flera år har krävt åtgärder mot de prostituerades kunder. Men den frågan behandlas i ett annat utskott och är därför inte föremål för diskussion vid det här tillfället.
Herr talman! Jag uppskattar att Gudrun Schyman försöker bena upp resonemanget i dess logiska beståndsdelar. Hon säger att vårt ställningstagande bygger på två förutsättningar: för det första att det finns narkomaner som inte kan avvänjas och för det andra att utdelning av rena sprutor har positiva effekter. Ja, det är alldeles riktigt. Vi kan kanske modifiera den första satsen så, att det i varje fall vid varje givet tillfälle finns personer som inte klarar av att lämna sitt narkotikamissbruk. Jag tror att t.o.m. Gudrun Schyman är beredd att instämma i det påståendet. Jag tror att alla erkänner att det finns tunga missbrukare som på kort sikt inte klarar av att göra sig kvitt sitt beroende. Då är frågan om vi skall sticka huvudet i busken och låtsas som om de inte finns— eller säga att om de får HIV så är det lika bra — eller om man skall göra sitt yttersta för att försöka förhindra att den gruppen blir genomsmittad och därigenom också smittar andra delar av befolkningen, framför allt på sexuell väg. Jag tycker att det är ett lätt ställningstagande. Man bör ta ställning för hälsa, för smittskydd, och därför vidta de åtgärder man kan vidta för att se till att de narkomaner som för ögonblicket inte klarar av att göra sig kvitt sitt missbruk skall skyddas. Den andra förutsättningen som vi bygger på är att detta med rena sprutor har smittskyddande effekter. Det är klart att man kan försöka grunda detta ställningstagande på olika sätt. Vi tycker att det ändå har ett visst intresse att konstatera att Världshälsoorganisationen efter mycket grundliga diskussioner i den här frågan har kommit fram till ett enhälligt ställningstagande och utfärdat en rekommendation, där man just utgår från att det har en effekt, att regeringar runt om i världen har kommit till samma ställningstagande och att en mängd vetenskapliga auktoriteter har uttalat sig i den här riktningen. Jag vill inte påstå att vi besitter absolut kunskap, absolut visshet. Skulle vi basera allt vårt arbete mot HIV på ett krav på absolut visshet, skulle vi antagligen inte kunna göra någonting alls. Men i många lägen måste man arbeta på basis av det som en överväldigande majoritet av sakförståndiga experter anser vara riktigt. Om man vill välja den ledstjärnan, då har man faktiskt bara ett val i den här frågan, och det är att acceptera och stimulera en verksamhet som innebär att förorenade sprutor inte används utan att rena används av dem som vi inte lyckas, hur vi än anstränger oss, att avvänja från narkotikamissbruket. Jag upprepar att målet självfallet är att alla missbrukare skall avvänjas. Men man måste kunna inse att det ibland behövs en andra försvarslinje om den första inte håller.
Herr talman! Visst är det så, att det vid ett givet tillfälle kan finnas missbrukare som befinner sig i en sådan situation att man kan säga att detta är någonting som den här personen inte klarar av just nu — men kanske senare. Det är ju svårt att veta. Men för att kunna göra den bedömningen måste man enligt min mening kunna känna den här personen väl. Man måste ha en behandlingskontakt, som är uppbyggd genom att man har träffats, att man har diskuterat och provat sig fram med olika behandlingsformer och behandlingsvägar. Har man den kontakten och gör man så småningom en bedömning av en människa utifrån en personkännedom, då kan man också introducera det här utbytet av sprutor. Då fungerar socialtjänsten och narkomanvården precis så som har föreskrivits i det här förslaget som nu gäller — då finns samarbetet etablerat. Kan det då visa sig att det blir en positiv effekt, då är det ju bra. Men det är det vi skall ta reda på. Jag menar att detta samarbete är nödvändigt. Det förslag som folkpartiet har ställt sig bakom bygger ju på en ganska förutsättningslös utdelning under anonymitetsskydd, då man inte har möjlighet att först göra den nödvändiga bedömningen. Det är förkastligt — då är det en omöjlig balansgång som man skall gå. Hur skall man då kunna avgöra om den här personen har möjlighet att ta sig ur sitt missbruk? Hur skall man kunna motivera, hur skall man kunna rådgöra om andra vägar, om man inte känner varandra? Att det finns internationell expertis som har ställt sig bakom ställningstagandet är ju möjligt. Jag tror väl att man har gjort det delvis på grund av att man har en annan situation än vad vi har i Sverige. Narkotikapolitiken ser mycket annorlunda ut i andra länder. Jag tror att Sverige är ett av de länder som har den mest restriktiva narkotikapolitiken. Vi hade ju från utskottets sida tillfälle att ta emot besök av holländska parlamentariker för att diskutera detta. Deras inställning till narkotika och narkotikas farlighet var rent skrämmande. Jag kan tänka mig att man med utgångspunkt i en mycket mer liberal hållning i narkotikafrågan tycker att det här väl inte är så mycket att orda om. Det är fortfarande ingen som har hävdat att det finns internationel — Prot. 1988/89:105 la studier som uppfyller de kriterier som vi anser att studier skall uppfylla. Jag 27 april 1989 tror att man får hänvisa till att Sverige är en aning unikt i den här frågan — vi måste nog göra våra egna studier. ANSOrdernsot HTV
Herr talman! Kräver man absolut visshet som bas för sina handlingar, då blir det inte särskilt mycket gjort! Gudrun Schyman talade om behandlingskontakter. Det är alldeles riktigt att det är oerhört viktigt. Men ett av de storslagna resultaten av försöket i Lund är ju att man kom i kontakt med en fantastisk massa narkomaner som inte var kända av socialtjänsten och som genom deltagandet i sprututbytesprogrammet kunde knyta kontakt med socialtjänsten och med narkomanvården. Det här är alltså ett viktigt instrument för att fånga upp av socialtjänsten okända narkomaner och motivera dem till behandling. Det krav som Gudrun Schyman vill uppställa, nämligen att socialtjänsten skall vara den enda ”ingången” till den här typen av verksamhet är däremot inte särskilt ändamålsenligt. Låt mig slutligen påminna om att även socialstyrelsens förslag bygger på tanken att verksamheten skall bedrivas i nära samverkan med andra berörda myndigheter — med socialtjänsten, med polisen och andra instanser som är inblandade i narkomanvården. Det är självfallet också vår utgångspunkt. Därför är det fel att här måla upp någon motsättning. Även försöket i Lund har skett i kontakt med andra, i narkomanvården inblandade organ.
Herr talman! Daniel Tarschys säger att verksamheten i Lund har gjort att man kommit i kontakt med narkomaner som man inte tidigare varit i kontakt med. Så har det naturligtvis varit: En del har man haft kontakt med en gång, en del två gånger, en del tre gånger. Ett fåtal har man varit i kontakt med en längre tid. Nu har jag inte siffrorna i huvudet, men det är faktiskt en minoritet som man haft en kontinuerlig kontakt med, en kontakt som varit möjlig att använda till att bygga upp en behandlingsmotivation. Absolut visshet kanske man inte alla gånger kan kräva, men man måste åtminstone kunna kräva att någonting talar för att det samband existerar som man påstår finns. Vi vet att utvecklingen inom andra storstadsregioner, t.ex. i Göteborg, och i andra delar av landet under samma tid har varit lika positiv som i Malmö och Lund, trots att man inte alls haft några sprutprojekt. Det är då andra faktorer som varit avgörande. Till en del har det nog varit insatser inom missbruksvården, uppsökande verksamhet och liknande. Det finns alltså ingenting som talar för att man kan dra de här mycket vittgående slutsatserna. Det är möjligt att vi i stället skulle kunna börja dela ut kläder och säga att det gör att vi kommer i kontakt med så många narkomaner som vi inte tidigare haft kontakt med. Det är faktiskt så, Daniel Tarschys, och jag tycker inte att man kan bortse från det. Man skulle kunna kräva något mer av visshet än man här har gjort. Vi är överens om att det skall vara ett nära samarbete med socialtjänsten, och det är ju inskrivet i förslaget. Därför tycker jag faktiskt att det är bra. 21 Jag gav nu Daniel Tarschys tillfälle till två repliker för att jag trodde att han skulle säga någonting om kriminaliseringen. Nu är repliktiden såvitt jag förstår slut, så det får väl bli i nästa omgång.

Herr talman! Jag tycker att Rosa Östh från centern sade mycket klokt om narkotikabekämpningen; jag ser inte någon anledning att upprepa det. Jag vill angripa problemet från ett annat håll. Miljöpartiet de gröna anser, liksom alla andra, att drogberoendet skall motarbetas. Till drogerna räknar vi alkohol, tobak, narkotika och vissa beroendeframkallande mediciner. För att motarbeta drogmissbruket måste vi motarbeta anledningarna till att missbruket uppstår, nämligen människors känsla av hopplöshet inför sin livssituation. Viljan att via en drog fly undan ett otillfredsställt liv. Då måste vi skapa ett samhälle med tid för närhet, ömhet, samvaro -- ett samhälle med tid för varandra. Vi måste undvika inte bara den materiella nöden utan även den andliga. I dagens industrisamhälle håller vi på att rationalisera bort de mänskliga kontakterna. De blir allt ytligare och allt snabbare. Ofta sker de i dag via datorer. Det är snabbt och effektivt, men samtidigt missar vi kroppsspråket. Vi får bara halva informationen från varandra. Nej, vi måste skaffa tillbaka förmågan att använda tiden till att lyssna på och tala med varandra. TV-apparater, videor och radioapparater kan inte ersätta den mänskliga rösten, den mänskliga kontakten. Att upprätthålla och behålla mänsklig kontakt tar tid, och tid är i dag någonting det är ont om. Inte ens här i riksdagen har vi tid. Vi har inte tid att lyssna på varandra -- det vittnar de tomma riksdagsbänkarna om. I stället får vi papper i oändliga mängder, som vi hoppas hinna läsa. Vi borde ta oss tid att lyssna på varandras argument och lugnt och sakligt diskutera oss fram till gemensamma ståndpunkter där det är möjligt. Plenisalen borde ha varit full i dag, när vi diskuterar någonting så viktigt. Generellt sett är det viktigt att regelbundet arbeta utan jäkt med kortare arbetsdag än vi har nu och med ett utbyggt socialt nätverk i ett samhälle där drogerna inte skall behövas. I ett samhälle där människor är olyckliga och oharmoniska söker de avkoppling och glömska genom drogerna, och ett sådant samhälle vill vi inte ha, även om det är fyllt med aldrig så många prylar. Nu finns det i alla fall människor som har blivit narkomaner, och vi måste hjälpas åt att om möjligt bli av med beroendet av narkotika. Naturligtvis löper sprutnarkomaner en ökad risk att få HIV och senare aids. Den spridning som sker via infekterade sprutor och kanyler skall vi göra någonting åt. Vi kan aldrig acceptera att någon blir narkoman. Men vi kan inte heller låta bli att försöka hindra HIV-spridningen. Om jag hade ett barn som inte var narkoman skulle jag säga: Stoppa all narkotika vid gränserna, så att mitt barn inte riskerar att bli narkoman! Om jag hade ett barn som använde hasch skulle jag säga: Inga fria sprutor, så att mitt barn frestas att bli sprutnarkoman! Om jag hade ett barn som var sprutnarkoman skulle jag säga: Ge mitt barn rena sprutor så att det åtminstone inte riskerar att bli HIV-smittat! — Det går inte att lösa alla Prot. 1988/89:105 problem med en handling. 27 april 1989 Vi anser att försöksverksamheten för att undvika ytterligare spridning av HIV och aids bör utvidgas, så att verksamheterna i Malmö och Lund utan någon större förändring ingår i den. Men då måste verksamheten kunna utvärderas vetenskapligt. Det är nödvändigt. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 11; den senare handlar om anonymitet vid provtagning. Jag har litet mera att säga. Miljöpartiet de gröna känner stor oro inför den framtida utvecklingen på narkotikaområdet. Vi tror att den pågående harmoniseringen med EG kommer att innebära förändringar av vår narkotikapolitik. Den största faran ser vi i minskad gränskontroll. Vi borde i stället utöka narkotikakontrollen vid gränserna. Dessutom finns det en fara i harmoniseringen när det gäller alkoholpolitiken. Den kan leda till ökad alkoholkonsumtion, och det kan vara inkörsporten till ett ökat narkotikamissbruk. Tack för ordet!

Herr talman! Kampen mot narkotikamissbruket måste föras med samma kraft som kampen mot aids! Med samma kraft och med samma envishet. I socialutskottets betänkande 21 står: ”Samhället får inte vare sig i ord eller handling agera så att den ena kampen uppfattas som mindre viktig än den andra.” Detta kan inte betonas för mycket! HIV-virus och narkotika är båda ödeläggande om än på olika sätt. Vi får aldrig prioritera bekämpning av det ena på bekostnad av det andra. De signaler man i så fall sänder ut kan få mycket omfattande konsekvenser. Uppfattas det som om vi slappnar av i vår bestämda attityd mot narkotikan kan följderna bli ödesdigra. Herr talman! Vi har i moderata samlingspartiet en mycket bestämd uppfattning när det gäller synen på narkotika, på missbruket, vården och behandlingen. Denna syn har vi redovisat många gånger här i riksdagen. Vi har också gång på gång — inte minst i riksdagen — påtalat hur avgörande arbetet mot missbruket är när det gäller kampen mot HIV-smittans spridning. Att acceptera fri utdelning eller fritt utbyte av sprutor och kanyler till missbrukare är för oss fullständigt otänkbart. Det finns i dag inget som tyder på att detta skulle vara ett verksamt medel för att stoppa spridningen av HIV. Ingen verksamhet, vare sig i Sverige eller utomlands, bevisar detta. En verksamhet med utdelning av rena sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare kan inte godtas utifrån dagens kunskaper och erfarenheter. Inte ens erfarenheterna från utlandet är så entydiga som det har låtit här i dag. Vid FN:s narkotikakonferens 1987 t.ex. fanns ett betydande motstånd särskilt bland utvecklingsländerna mot utdelning av sprutor och kanyler. Vid bedömningen av WHO:s uttalanden från två expertmöten— det senaste 1988, där man mest rekommenderade länderna att överväga införandet av kontrollerade program — har det betydelse vilka experter som deltar. Vi moderater har dock när det gäller regeringens förslag om försöksverk 23 samheten med utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare kommit fram till olika ställningstaganden — trots att vi har helt och hållet samma bestämda uppfattning när det gäller narkotikamissbruket. Efter att länge ha följt arbetet med att begränsa HIV-smittans spridning och efter att noga ha analyserat och övervägt problematiken, har jag tillsammans med mina medmotionärer kommit fram till att vi — liksom regeringen —inte vill motsätta oss en viss, mycket begränsad försöksverksamhet med bestämda villkor så att det blir möjligt att skaffa underlag för en vetenskaplig utvärdering och bedömning. Jag vill dock gärna erkänna att jag är mycket tveksam, och jag tycker det är svårt att medge försöksverksamhet ens med stränga krav på vetenskaplighet. Jag instämmer i åsikten att det är nödvändigt att få ett vetenskapligt underlag. Det finns så mycket tyckande och tvärsäkerhet i den här debatten, för att använda Daniel Tarschys ord: enkelspårighet åt båda hållen. Det finns också människor med djup övertygelse för eller emot utdelning av rena sprutor. Den har de utifrån lång erfarenhet av arbete bland missbrukare och HIV-smittade missbrukare. En vetenskaplig utvärdering kan ge oss kunskap och underlag för en vidare bedömning. Jag instämmer i det som Gudrun Schyman sade om att vi måste skaffa oss kunskap utifrån våra egna förhållanden och utifrån vår svenska syn på bekämpningen av narkotikan. Många av oss som följt arbetet mot narkotikamissbruk och mot spridningen av HIV hade trott att verksamheten i Lund skulle ge ett vetenskapligt underlag. Det gjorde den inte. Det hade varit värdefullt om verksamheten i Lund hade givit underlag för vetenskaplig utvärdering. Jag delar nu utskottets uppfattning att verksamheten i Malmö inte motsvarar de krav på kontrollerbarhet man måste ställa. I motion So17 säger vi motionärer att vi i likhet med regeringen anser att det saknas vetenskaplig grund för att anse att man kan förhindra spridning av HIV genom att starta fler utbytesprogram. Vi kan inte instämma i socialstyrelsens slutsats att fördelarna med en kontrollerad sprututbytesverksamhet överväger nackdelarna. Ej heller kan vi biträda socialstyrelsens förslag till fortsatt och utbyggd försöksverksamhet. Denna verksamhet skulle kunna bli alldeles för omfattande. Socialstyrelsens förslag står i klar strid mot riksdagens restriktiva hållning att eliminera alla led i narkotikahanteringen, ett förhållningssätt som är i samklang med ansträngningarna att begränsa HIV-smittan. Regeringens förslag till försöksverksamhet är mycket restriktivare än socialstyrelsens, vilket visar att regeringen i stort sett delar den syn som vi har som står bakom motion §o17. Vi motionärer säger därför att om det finns förutsättningar att göra en strikt vetenskaplig utvärdering av metodens effekter, vill vi efter stor tvekan inte motsätta oss en försöksverksamhet i mycket begränsad omfattning. Vi föreslog dock ytterligare villkor för försöksverksamheten, av vilka följande är de viktigaste: Försöksverksamhet får medges på högst tre platser i landet. Hållbara garantier måste skapas för att verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler ej förekommer utanför försöksverksamheten. Inga nya storstadsområden utanför Malmö-Lund-området får komma i fråga för försöksverksamhet. Om verksamheten i Malmö-Lund skall fortsätta skall den dock utformas så att den ger underlag för vetenskaplig utvärdering, annars skall den avbrytas. Herr talman! Jag kan nu konstatera att de flesta av kraven i motion So17 blivit tillgodosedda av utskottet. Särskilt viktiga är de ställningstaganden utskottet gjort när det gäller att Storstockholmsområdet bör undantas. Det torde vara mycket svårt att i Stockholmsområdet kunna begränsa en eventuell försöksverksamhet ens med mycket bestämda kriterier. Viktigt är också att verksamheterna i Lund och Malmö ändras om de skall få ingå i kommande projekt, att socialtjänstens medverkan är en absolut förutsättning för försöksverksamheten samt att utbyte av sprutor och kanyler inte får ske utanför försöksverksamheten. Med utskottets skrivningar får vi en uppstramning av en verksamhet som för närvarande har spritt sig alltför okontrollerat i vårt land. Utskottet gör mycket bestämda skrivningar, och det är bra.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

Herr talman! Jag skall i mitt inlägg kommentera utskottsmajoritetens ställningstaganden. Inledningsvis vill jag framhålla att Sverige har tre väldigt tydliga försteg i förhållande till många andra länder i arbetet mot aids. Det första är vår kunskapsoch bildningsnivå. Den ger oss möjligheter till information och attitydförändringar hos hela befolkningen. Den situationen finns inte i många andra länder, framför allt inte i Afrika och Asien, där situationen är mycket svår. Det andra är vår sammanhållna offentliga sjukvård. Här finns stor erfarenhet av smittspridning och stor kunskap att angripa problemen. Det tredje är våra möjligheter att hantera drogmissbruket. De länder som inte klarar att hålla nere drogmissbruket kan heller inte på ett bra sätt klara HIV. I USA och flera andra länder är så mycket pengar inblandade i droghandeln att man där står inför en näst intill omöjlig situation. Sådan är dock inte situationen i Sverige. Jag nämner de här tre förstegen också för att påminna om aidsdelegationens arbetsmodell. Modellen säger att åtgärderna behöver länderanpassas. De insatser som delegationen gjort i Sverige är klart framgångsrika. Arbetsmodellen utgår från att insatserna måste anpassas till internationella och generella fakta, nationella förhållanden och de subkulturer som finns inom vårt land, t.ex. hos narkomanerna. Aids i Sverige måste med andra ord angripas utifrån vår situation. Resultatet kan vi nu avläsa: efter några år av fint arbete är situationen den att aids är under mycket god kontroll i Sverige. Nu fördjupas ytterligare arbetet med aids. Grundtanken är information, dels i massmedia, dels personinriktad. Den stora uppmärksamhet som massmedia hittills visat aidsfrågan kommer knappast att fortsätta. Åren framåt blir från informationssynpunkt jobbigare, men lika viktiga. HIV har kommit för att stanna i samhället. Det betyder att trovärdig information har mycket stor betydelse. Central kunskap kommer att behövas och utvecklas. Aids/HIV behöver ingå som en bland flera sjukdomar i all sexoch samlevnadsundervisning. Skolans ansvar är stort. Arbetet i aidsdelegationen inriktas nu på uthållighet och fortsatt engagemang hos alla dem som i tre fyra år gjort viktiga insatser. Detta— tillsammans med mångfalden av lokala insatser som nu pågår runt om i landet — ger oss goda möjligheter att nå fina resultat också framöver. Varför säger då socialutskottets majoritet nej till en allmän utdelning av utbytessprutor till narkomaner och förordar i stället ett begränsat vetenskapligt försök? Jag vill ange några viktiga skäl. För det första: Det är en samlad och entydig bedömning att vi i Sverige inte står inför en andra aidsvåg. Att i ett sådant läge vidta åtgärden utdelning av utbytessprutor till narkomaner är inte motiverat. För det andra: Det är inte säkert att narkomangrupperna har sådant beteende att utbytessprutor hjälper. Det har debatten i dag rört sig kring. Det är lovvärt att pröva ”engångsförslag” som utbytessprutor, använd kondom etc. Det är enkla budskap. Men ännu viktigare är att tränga ner i riskgruppernas kulturer, lära deras lagar och se hur de skall bli mottagliga för attitydförändringar. Just denna bredare och djupare ansats diskuteras just nu i aidsdelegationen för den fortsatta smittbekämpningen i Sverige. För det tredje vill jag påminna om resultatet av den hearing som hölls i februari här i riksdagshuset. Där ställdes och besvarades två principiellt viktiga frågor: Är sprututdelning i sjukvården i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet? Nej, blev svaret. Kommer sprututdelning i konflikt med den nya narkotikalagstiftningen, som kriminaliserar bruket av narkotika? Ja, blev svaret. Mot den här bakgrunden är jag förvånad över folkpartiets ståndpunkt. Man vill inte ens avvakta vetenskapliga försök utan tillåta utbytessprutor i humanitetens tjänst — om jag uppfattade det rätt. Jag har stor respekt för det engagemang som många svenska läkare visar. Man vill inte att patienterna skall få aids, och då bör också utbytessprutor kunna tillåtas — så resonerar man. Men folkpartiet är som bekant inte liktydigt med en grupp legitimerade läkare. Ett parti måste också väga in lagstiftningsfrågor och ta hänsyn till socialvårdens narkotikamål samt polisens och åklagarnas dilemma att kunna skilja mellan legala och illegala sprutor. Varför bortser folkpartiet från den verkligheten? Det är också så att kriminalvården lyder under den allmänna sjukvårdslagstiftningen. Är det liberalt eller rättvist att undanta fångarna? Eller är det möjligen så att man skall dela ut sprutor också på fängelserna? Prot. 1988/89:105 Utskottsmajoriteten har i det här läget valt att förorda forskningsprojekt — 27 april 1989 på högst tre orter i landet och undantar Stockholm, eftersom storstadsområdet Malmö-Lund redan påbörjat försök. Sten Svensson m.fl. moderater säger också nej till vetenskapliga försök. Utskottsmajoriteten anser inte att riksdagen skall säga nej till vetenskapligt forskningsarbete — det kan aldrig vara rätt. Däremot är det en politisk fråga hur forskningens resultat skall tillämpas ute i samhället. Allra sist, herr talman: Daniel Tarschys har i debatten i dag hävdat att Sverige skulle vara på kollisionskurs mot den medicinska kunskapen. Vad säger Världshälsoorganisationen? Jo, WHO säger att utbytessprutor bör övervägas där det är lämpligt. Det är ett annat beslut än vad jag uppfattade att Daniel Tarschys ville hävda i riksdagsdebatten i dag. Jag tror att en del — rätt eller felaktigt — uppfattade det som en generell rekommendation. Vidare delar Svenska läkaresällskapet en enig internationell ståndpunkt att det icke finns några vetenskapligt klarlagda samband mellan utbytessprutor och HIV. Det råder närmast medicinskt konsensus på denna punkt, nationellt och internationellt. Det är alltså inte så att Sverige går emot den internationella vetenskapliga kunskapen, utan vi är väl i takt med den vetenskapliga kunskap som finns om sambandet mellan sprutor och HIV. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan i samtliga moment.
Herr talman! Även Bo Holmberg är en relativ nybörjare i den här debatten. Jag hoppas att han så småningom lär sig det som nästa talare, Gertrud Sigurdsen, så småningom har lärt sig, nämligen att inte säga att aids är under mycket god kontroll i Sverige. Aids är inte alls under kontroll i Sverige. Vi vet att antalet aidssjuka kommer att öka under de kommande åren. Under 90-talet kommer vi att få mycket stora problem med att ta hand om och vårda alla de aidssjuka som kommer att insjukna efter hand bland dem som i dag är HIV-infekterade. Bo Holmberg säger att det är en entydig vetenskaplig uppfattning att vi inte står inför en andra aidsvåg. Jag önskar att jag kunde instämma i det omdömet, men jag tror att en bedömning av den hypotesen, som har framförts av socialstyrelsens aidsexpert Robert Olin, bör anstå tills vi har samlat mera erfarenheter. Det var många tvärsäkra omdömen från Bo Holmberg om vad som är vetenskapliga ståndpunkter. Han hade hört på en hearing att det inte stod i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet att dela ut rena sprutor. Nu fattar man knappast beslut på basis av andrahandsuppgifter från en hearing. Den här frågan ankommer på HSAN, hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd, att bedöma. HSAN har ännu inte haft något fall att bedöma, och följaktligen är frågan ännu inte bedömd i Sverige. Som det klart framgår av regeringens skrivelse finns det inte något förbud i svensk lagstiftning mot att läkare när de finner det motiverat ur smittskyddssynpunkt förskriver rena sprutor. Det ankommer därför inte på riksdagen att med diverse hot i luften skrämma läkare att följa vad riksdagen anser vara 2 vetenskap och beprövad erfarenhet — eftersom detta inte heller ankommer på riksdagen att avgöra.
Herr talman! Vad jag gjorde i mitt inlägg var att redovisa de bedömningar och de ståndpunkter som vi som ledamöter har att utgå ifrån. Det var inget eget tyckande, utan det var den samlade bedömningen som finns i aidsdelegationen att vi inte står inför någon andra aidsvåg. Det var inget eget tyckande när jag hänvisade till att man i den utskottshearing som ordnades, där den samlade expertis som vi frågade sade att det icke föreligger någon vetenskaplig erfarenhet vad gäller utbytessprutor. Jag är inte alls ute efter att skrämma eller hota våra doktorer, Daniel Tarschys. En fråga som togs upp under denna hearing var vad som skulle hända med de doktorer som i dag delar ut sprutor. Om olyckan skulle vara framme kommer frågan upp till bedömning av HSAN. Läkarnas företrädare var naturligtvis inte säkra på vad utfallet skulle kunna bli. Skulle utfallet bli negativt, kan frågan gå över till allmän domstol och läkare kan åtalas. Skall vi vara rädda om våra läkare, måste vi upplysa dem om den faktiska verkligheten. Denna utskottshearing visade att vi måste ta oss igenom ett antal praktiska lagstiftningsfrågor innan man kan inta folkpartiets ståndpunkt att generellt ge klartecken till utbytessprutor. Jag är förvånad över, Daniel Tarschys, att ni från folkpartiets sida helt bortser från de komplikationer man måste ta sig igenom innan man kan säga att det skall bli en generell utdelning av utbytessprutor. Daniel Tarschys är känd för att vara en realistisk och klok person som står med båda fötterna på jorden. I denna fråga har Daniel Tarschys tyvärr tappat fotfästet och hamnat på baken på en öde ö. Han sitter där litet isolerad och diskuterar dessa frågor. Jag ser gärna att Daniel Tarschys återkommer från denna isolering och är medi den bredare ansats mot HIV och aids som övriga utskottet försöker att göra.
Herr talman! På den öde ön har jag sällskap av Världshälsoorganisationen, Läkarsällskapet, Läkarförbundet, statens medicinsk-etiska råd, Alro, RFHL, Läkare mot aids och Svensk psykiatrisk förening. Jag känner mig alltså i gott sällskap på den öde ön. Jag vidhåller att klok politik och klokt smittskydd är att se till, att de narkomaner som på kort sikt inte kan avvänja sig från missbruket åtminstone inte råkar ut för det extra elände som det innebär att smittas av HIV. Det finns alltså en ganska bastant vetenskaplig opinion som menar att det är ändamålsenligt att försöka se till att sprutnarkomaner inte använder förorenade verktyg. Jag vill korrigera Bo Holmberg på en punkt. Vi i folkpartiet har inte varit anhängare av någon allmän utdelning av rena sprutor. Vi har förordat det program som socialstyrelsen, efter ingående prövning, har föreslagit. Det innebär att man bedriver utbytesprogram i nära samverkan med de instanser som är ansvariga för narkomanvården.

Herr talman! Det sker i dag ingen epidemisk utbredning av HIV-smitta i Sverige, men ändå sprids smittan fortfarande. Det betyder att HIV och aids kvarstår som ett samhällsproblem för överskådlig tid framåt. Ett väl utbyggt testsystem och en internationellt sett mycket väl fungerande smittrapportering gör att vi i Sverige har en god bild av det epidemiologiska läget. Under det senaste året har varje månad rapporterats ett tjugotal nya fall av HIV-smitta. I många av dessa fall har smittan överförts redan i början av 80-talet. Totalt hade vi i Sverige den sista mars i år 2 058 kända fall av HIV-smitta. Av dessa hade 275 insjuknat i aids, och sammanlagt 131 av dessa hade avlidit. Även om läget alltså i dag kan te sig mindre hotfullt än vad det gjorde för två eller tre år sedan, så kan bilden av smittspridningen snabbt förändras. Vi behöver mer kunskap om sociokulturella faktorer av betydelse för HIV-spridningen, och vi behöver fortsätta med kraftfulla insatser i det förebyggande arbetet under lång tid framöver. Ett viktigt led i det förebyggande arbetet är den kampanj som aidsdelegationen planerar för våren och sommaren 1989. Den har redan inletts, och det blir en uppföljning på höstens kampanj. Målgrupp är framför allt personer med riskbeteende, ungdomar samt utlandsresenärer. Huvudkampanjen startar den 16 maj med annonser i dagsoch veckopressen och med skyltar i tunnelbanor och på bussar. Herr talman! Dagens betänkande från socialutskottet, som behandlar åtgärder mot HIV-infektion och aids, andas en ganska stor enighet bland de politiska partierna. Så har jag också upplevt situationen i aidsdelegationen under de år den verkat. Det har självfallet i en del frågor funnits meningsskiljaktigheter om vilka åtgärder som man bör vidta. I årets betänkande är det främst regeringsskrivelsen om försöksverksamhet inom hälsooch sjukvården, med utdelning av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare, som mött olika reaktioner. Regeringsskrivelsen uttrycker, som har sagts av flera talare i dag, en mycket stor tveksamhet till fortsatt försöksverksamhet i enlighet med socialstyrelsens förslag. Regeringen gör också betydande inskränkningar i förhållande till vad socialstyrelsen har föreslagit — precis som anförs i den moderata reservationen 1: ”Förslaget får knappt ett halvhjärtat stöd från regeringen. Reservationerna är många i regeringens skrivelse.” Utskottsmajoriteten har — lyckligtvis, Daniel Tarschys — i betänkandet ytterligare snävat in möjligheterna till utökad försöksverksamhet. Jag hälsar det med mycket stor tillfredsställelse. De som handlar mest logiskt och mest konsekvent i den här frågan är onekligen de moderater som kräver att utbyte av sprutor och kanyler till narkotikamissbrukare skall bringas att upphöra. Frågan om en kriminalisering av narkotikakonsumtionen har under många år drivits med frenesi av de borgerliga partierna, inte minst av folkpartiet. Sverige har tillsammans med Norge den kanske strängaste lagstiftningen när det gäller narkotikamissbruket. Vi har en fast, hård politik som gör att vi inte resignerar. Målet är ett narkotikafritt samhälle. Jag tycker att folkpartiet har, i och med ställningstagandet i sin reservation till dagens betänkande, mjukat upp sin tidigare hårda attityd till narkotikamissbruket. Man säger i reservationen att det vore ”oansvarigt att inte omedelbart och på bred front pröva även denna metod. Värdefull tid har redan gått förlorad genom den snäva attityd som riksdagen hittills har intagit.” Herr talman! Jag är ingen nybörjare när det gäller arbetet med att bekämpa HIV och aids, och jag är sannerligen ingen nybörjare när det gäller att arbeta mot narkotikamissbruket. Såvitt jag kan se går det inte att fastställa sambandet mellan sprututbytesverksamheten och den mycket låga smittspridningen bland injektionsmissbrukare i Malmö-Lund-området. I Amsterdam och Köpenhamn, där man har tillgång till rena sprutor, är smittspridningen stor bland narkomaner. Det vet vi. Ja, det är så att Holland och Danmark ligger i täten i Europa i fråga om smittspridning bland narkomaner, trots att just dessa länder tidigast och mest systematiskt gått in för utdelning av rena sprutor. Herr talman! Egentligen är frågan om rena sprutor i mycket en skendebatt. Förmodligen ligger effekten av en sådan åtgärd nära plus minus noll. Jag tycker att förespråkarna för rena sprutor och ökade metadonprogram vill göra det enkelt för sig. Med medicinska insatser, som strider mot vår narkotikapolitik, skall man kunna göra en avgörande insats när det gäller spridning av HIV. Har folkpartiets representanter satt sig in i hur narkotikamissbrukare fungerar eller kanske inte fungerar? Missbrukare frågar sig varför de skulle handskas varsammare med sprutor som de hämtar på en infektionsklinik än med dem som de köper på stan. Dessutom säger många att det är enklare och billigare att skaffa verktygen på stan än att bege sig till en infektionsklinik. I vissa gäng och i vissa miljöer räknar alla med att alla är HIV-infekterade. De ser ingen anledning att göra sig omaket att ideligen hämta sprutor på infektionsmottagningen. Någon har sagt: Hamnar man två man och en spruta på en restaurang i Stockholms city — vad gör man då? Det finns missbrukare som beskriver hur de sitter med en hel uppsättning med nya egna sprutor i jackan men ändå kommer att dela spruta med andra. Kanske det är ett uttryck för ett rituellt beteende. Hur som helst så är det grupp-psykologiska fenomen och praktiska omständigheter som spelar störst roll. Detta är en verklighet som jag inte tror att vi skall tvivla på. Det är beklagligt att det är så. Givetvis måste vi sätta in intensiva insatser för att förbättra narkomanvården. Och det har också gjorts under senare år. Arbetet med Offensiv narkomanvård, som startades för några år sedan, har givit resultat. Särskilda medel från aidsanslaget har också medverkat till ökade insatser. Och naturligtvis måste vi på alla nivåer och på alla sätt förstärka och intensifiera detta arbete. Där måste vi få kommuner och landsting att ta sitt ansvar. Det finns, Daniel Tarschys, anledning för de borgerliga politikerna i kommuner i Stockholms omgivning att verkligen tänka över om de gör insatser i det här sammanhanget. Socialutskottet upprepar vad man tidigare vid flera tillfällen sagt: ”När det — Prot. 1988/89:105 gäller risken för spridning av HIV och aids bland narkotikamissbrukare har — 27 april 1989 utskottet vid flera tillfällen framhållit att kampen mot narkotikamissbruket måste föras med samma kraft och envishet som kampen mot aids. Samhället får inte vare sig i ord eller handling agera så att den ena kampen uppfattas som mindre viktig än den andra.” Herr talman! Jag sade inledningsvis att de som är mest konsekventa i sin hållning när det gäller narkotikapolitiken är den del av moderaterna som i reservation 1 föreslagit att pågående sprututbytesprogram skall avbrytas. Om det vore praktiskt möjligt skulle jag vara beredd att stödja det förslaget. Men eftersom försöket i Malmöhus län pågår och eftersom det kommer att bli föremål för strikt vetenskaplig utvärdering, ser jag ingen realistisk möjlighet att genomföra detta förslag. Herr talman! Med den ytterligare åtstramning av regeringsförslaget som utskottet medverkat till och som jag vid noggrann genomläsning tolkar som ett stopp för utökning utöver Lundaprojektet, nöjer jag mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När två etiska principer strider mot varandra, kan man inte fatta beslut med utgångspunkt i bara en av dem. Frågan om rena sprutor till narkomaner i aidsförebyggande syfte är en typisk sådan fråga. Å ena sidan har vi på mycket goda grunder kriminaliserat narkotikabruket och vill på alla sätt få bort det. Å andra sidan är intravenöst narkotikamissbruk en viktig smittkälla för HIV-infektioner, och de är i sin tur så gott som hundraprocentigt dödande. Självläkningen bland narkomaner är minst 40 90, men vad hjälper det om de har fått HIV under tiden? Liv går i regel före andra etiska principer. De HIV-smittade narkomanerna smittar ju inte bara varandra inom gruppen utan även andra. Det allvarligaste är kanske ändå den risk som narkomaner med HIV-smitta utgör för tredje man. Unga flickor riskerar tyvärr att smittas vidare vid sexuellt umgänge med narkomaner, vilket inte är så ovanligt. Sjukvårdspersonalen löper stora risker för smitta vid operationer, vid förlossningar och injektioner liksom när det gäller gulsot. Men här är det en dödlig sjukdom de riskerar att drabbas av. Det senare är säkert en av förklaringarna till att de så helhjärtat stöder försök med rena sprutor, för att den vägen hålla tillbaka spridningen av aids. Varje år som smittspridningen kan hejdas är av värde i väntan på vaccin och behandling. Dessutom har det faktiskt i Malmö—Lund visat sig att metoden med rena sprutor har givit en kontakt med narkomanerna som socialvården inte lyckades få och en möjlighet att påverka såväl missbruk som beteendemönster. Smittspridningen i Malmö — Lund-regionen har inte varit större än i andra storstadsregioner, trots den absoluta närheten till Köpenhamn, där smittspridningen i narkomankretsar är 60—70 90. Detta bevisar ingenting, men det kan vara ett tecken. Jag menar dock icke att man skall släppa rena sprutor fria på det sätt som folkpartiet vill. Vi måste kontrollera och följa verksamheten, utvärdera den 31 och granska resultaten och se om den får en verklig effekt. Samtidigt måste vi med all kraft bekämpa narkotikamissbruket. Jag hyser mycket stor respekt för synpunkterna i reservation I men menar ändå att utskottet har funnit en väl avvägd medelväg när man talar om högst tre försöksområden, ingen utdelning till ungdomar, inga försök i Stockholm. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i mom. 1.

Herr talman! Jag vill i allt väsentligt instämma i de synpunkter som Daniel Tarschys har fört fram i sitt huvudanförande och i repliker. Jag vill också instämma i det mesta av det som Bertil Persson sade, men jag är inte överens med honom i hans slutsats, nämligen att acceptera utskottets förslag, utan jag delar den uppfattning som folkpartiet genom Daniel Tarschys har gett till känna.

Jag tycker det är fullständigt ogrundade farhågor och en väldig dramatisering av denna fråga. Det har på ett olyckligt sätt byggts upp motsättningar mellan socialarbetare och socialtjänstens helhjärtade ansträngningar att hjälpa och stödja missbrukare och de insatser som görs av infektionsläkare och annan sjukvårdspersonal. Den motsättningen behöver inte finnas, De har samma engagemang att förhindra spridning av HIV och aids. Det visar försöken i de södra delarna av landet, främst i Lund. Det går bra att förena och samarbeta i insatserna från landstingspersonal, sjukvårdspersonal och socialtjänstpersonal. Det går t.o.m. bra att samarbeta med polisen i de fall där det finns en reell konflikt, nämligen när det gäller ett bruk som inte är legalt utan kriminaliserat. Jag vill hänvisa till vad Gudrun Schyman sade, nämligen att vpk var det enda parti i riksdagen som motsatte sig kriminaliseringen. Man kan väl se dagens debatt som en bekräftelse på att vi då gjorde ett klokt ställningstagande. Om man undvikit att kriminalisera missbruket hade vi i dag kunnat slippa den delen av diskussionen. Jag tycker det är en egendomlig prioritering när man värderar insatser mot narkotikamissbruket högre än insatser mot HIV-infektion och aids. Om det uppstår sådana konflikter måste man, om man tar de argument som Bertil Persson förde fram på allvar, prioritera smittbekämpningen. Aids är dödligt, efter vad vi vet i dag, medan en ganska stor del narkotikamissbrukare överlever, även om de är farliga under sitt missbruk, farliga för varandra och för oss andra. Jag tycker också det är ett ganska egendomligt krav att socialtjänsten skulle ha vetorätt när det gäller försöksverksamhet. Det är principiellt felaktigt, tycker jag, att socialtjänsten utan yrkesexpertis och utan kunskap skulle kunna villkora medicinskt motiverade insatser. Konsekvenserna av ett sådant ställningstagande skulle mycket väl kunna bli att socialtjänsten också skulle föreskriva vilken typ av medicinering eller operation som skulle ske. Det är ett fullständigt absurt ställningstagande. Det har gång på gång hävdats att det inte finns några vetenskapligt hållbara belägg på de positiva effekterna av utdelning av rena sprutor eller av sprututbyte. Det som sägs är bara att dokumentationen inte är helt invändningsfri ur vetenskaplig synvinkel. Detta är inte detsamma som att den inte har något vetenskapligt värde eller att man inte kan lita på den. Den skulle alltså inte vara mindre värd än de lösa antaganden och de farhågor som tycks ha framförts när det gäller de förment negativa konsekvenserna av ett sprututbytesprogram. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till min motion So14, vilket i praktiken innebär bifall till de folkpartistiska reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Det måste starkt ifrågasättas om försök med sprututbytesprogram går att försvara från etisk synpunkt. Aidshotet har, menar jag, kommit att legitimera en verksamhet som rent av kan motverka andra viktiga strävanden inom narkotikapolitiken och på sikt även slå negativt mot det aidsförebyggande arbetet. De erfarenheter som gjorts vid experimenten i Lund räcker enligt min mening inte till för några vetenskapligt hållbara slutsatser om att utdelning av sprutor till narkotikamissbrukare minskar risken för HIV-spridning. Större tillgång på sprutor kan i stället lätt leda till en ökning av injektionsmissbruket och därmed ytterligare spridning av HIV-smitta. Den 15-åriga flicka som två gånger fått sprutor av en läkare i Lundaprojektet, trots att personalen vid det ungdomshem där flickan var intagen protesterade, har nu säkert fastnat i injektionsmissbruk, eftersom detta underlättats genom sprututdelningen. Det finns fler, liknande exempel. Det ligger, herr talman, nära till hands att dra en parallell mellan det pågående sprutexperimentet och försöket med legal förskrivning av narkotika till stockholmsnarkomaner i mitten av 1960-talet. Efter en kampanj med starka emotionella övertoner lyckades då en liten krets av personer vinna gehör för idén att narkotikamissbrukarna skulle få sin narkotika på recept för att de skulle slippa finansiera drogberoendet genom kriminalitet eller prostitution. De som motsatte sig förslaget stämplades som inhumana och cyniska. Precis samma sak har skett med motståndarna till sprututdelning. Facit av 60-talsexperimentet visar emellertid entydigt att försöket var ett fatalt missgrepp, genom vilket välmenande personer bidrog till en okontrollerbar spridning av beroendeframkallande medel och till narkotikamarknadens expansion. Förespråkarna för en sprutliberalisering nämner sällan det förhållandet att uppemot 15 000 injektionsverktyg aldrig har återlämnats vid Lundaförsöket, utan att dessa helt enkelt har försvunnit. Med största sannolikhet har en hel del sprutor och kanyler blivit handelsvara precis som när stora mängder narkotika under 60-talets legalförskrivningsförsök såldes på svarta börsen. Risken är dessutom överhängande att infekterade missbruksverktyg hamnar i sandlådor och papperskorgar runt om i landet, vilket innebär att de utgör en fara för exempelvis barn och renhållningsarbetare. I regeringens skrivelse nämns inte det generande förhållandet att regeringen för inte så länge sedan medverkade till stiftandet av en social vårdlagstiftning, jag tänker då på LVM och LVU, som ålägger läkare att rapportera och initiera vård när de kommer i kontakt med injektionsmissbrukare. Om sprututbytesprogrammen skall ha någon som helst dragningskraft på narkotikamissbrukarna måste de som handhar programmen flagrant åsidosätta dessa lagar. I annat fall skulle det hela få ett snabbt slut, eftersom varje kontakt om en spruta då skulle aktualisera ett ingripande enligt LVM eller LVU. Förespråkarna för sprututbytesprogrammen förefaller inte heller ha tagit med i beräkningen den demoraliserande innebörden av att såväl polis som socialtjänst förmodligen kommer att uppleva det som alltmer motsägelsefullt och tvivelaktigt att ingripa mot ett missbruk som andra ansvariga i vårdsamhället underlättar. Inte minst den omständigheten att sprututdelarna främjar ett beteende som helt eller delvis finansieras genom kriminell aktivitet måste i synnerhet för polisen te sig paradoxalt. Även om missbrukarna får fria sprutor måste de ju i övervägande antalet fall fortfarande stjäla för att kunna finansiera sitt missbruk. Lika paradoxalt upplevde polisen sin situation under legalförskrivningstiden, då den stod inför den hopplösa uppgiften att försöka skilja legalt förskriven narkotika från illegal. När det gäller sprutorna är man tvungen att försöka skilja legalt utdelade sprutor från illegala sådana. De illegala skall ju tas i beslag och förverkas. För socialtjänsten, som har det yttersta ansvaret för missbrukarna inom sin kommun och därför kan ställas till svars om man underlåter att ingripa, måste en sprutliberalisering te sig ofattbar, i synnerhet som vårdlagarna nyligen skärpts och ingripandeskyldigheten ytterligare betonats. Hur skall socialtjänsten förresten kunna motivera ingripanden mot t.ex. oralt missbruk eller haschrökning med bibehållen moralisk trovärdighet, när andra vårdgivare samtidigt håller sprutnarkomaner om ryggen? Det är också märkligt att de som förespråkar utdelning av sprutor till narkotikamissbrukare inte tar i beaktande de erfarenheter som man har av hur narkomaner fungerar. Mitt eget arbete bland missbrukare har exempelvis lärt mig att missbrukarna i akutoch bristsituationer sätter sig över de risker det innebär att dela sprutor. Detta gäller självfallet också dem som omfattas av sprututbytesprogram. Jag kan inte se saken annorlunda än att sprututdelningsförfarandet är ett för hela narkotikamotståndet förrädiskt stickspår som leder in på fel banor och slutligen till att hela narkotikapolitiken spårar ur. Varje initiativ som underlättar missbruk kommer att tas som intäkt för att samhället mildrat sin syn på narkotikamissbruk. Varje åtgärd som underlättar missbruk är i realiteten ett hot mot en effektiv narkotikapolitik. Dessutom råder det inte några tvivel om att narkotikahanteringens olika aktörer är mycket snabba att se och utnyttja narkotikapolitiska blottor liksom luckor i lagen eller dess tillämpning. Herr talman! I svensk narkotikadebatt råder inte längre några principiella meningsskiljaktigheter i själva målfrågan. Alla har sedan slutet av 1960-talet Prot. 1988/89:105 varit överens om att narkotikamissbruk skall förebyggas och motverkas. 27 april 1989 Debatten har i stället handlat om hur detta skall ske, och där har uppfattningarna skilt sig starkt utifrån olika föreställningar om bl.a. missbrukets orsaker, individens rättigheter och effekten av olika åtgärder. Jag har, så länge som jag varit engagerad i frågan, hävdat att kampen mot narkotikan kan vinnas bara genom en kraftig dämpning av efterfrågan på missbruksmedlen. Visst skall polisen fortsätta att bekämpa de stora narkotikasyndikaten lika hängivet som i dag, och visst skall tullen ha resurser. Men så länge efterfrågan består och förblir suveränt lönsam att tillfredsställa, ersätts en i dag sprängd och inlåst narkotikaliga i morgon av en ny och inte sällan bättre organiserad. Det är alltså det personliga normbrottet som är den moraliska grunden och det personliga narkotikainnehavet som är den juridiska grunden för narkotikamarknaden och de internationella syndikaten. Narkotikaligorna är med andra ord en senkommen följd av att efterfrågan på narkotika tillåtits växa och gynna en stormarknad. En effektiv narkotikapolitik måste alltså lägga tyngdpunkten vid det enskilda missbruket, och med denna utgångspunkt samordna en rad åtgärder enligt en restriktiv och genomtänkt plan. Med det här sättet att se på saken blir varje åtgärd som underlättar missbruk ett direkt hot mot grunden för en sådan politik. Förespråkarna för en friare tillgång på sprutor kan, så länge som de saknar denna orientering över problemet och följaktligen inte tar den restriktiva strategin på allvar, heller aldrig förstå varför en isolerad åtgärd kan vålla så stor skada och framkalla så hårt motstånd. Sprututdelningsprogrammen kan, om de vinner genomslagskraft, vara början till en ordning där allt fler läkare med eller utan kontakt med narkomanvård och smittskyddsverksamhet börjar tillämpa sin egen narkotikaoch aidspolitik. En fortsättning av sprututbytesprogrammen kan med andra ord vara början till slutet för en politik som hittills markerat skillnaden mellan narkotikasituationen i Sverige och exempelvis den i Holland. Det är därför helt fel att anställa jämförelse med Amsterdam och snegla på stadens desperata försök att hitta motmedel för en närmast katastrofal missbrukssituation, som tvingat ansvariga politiker och myndigheter att anamma en krass ”räddas-vad-som-räddas-kan-filosofi”. Fortsatta försök med utdelning av sprutor cementerar en ordning där vårdvärldens motsättningar tillåts sabotera narkotikapolitikens restriktiva inriktning. Herr talman! Det är nödvändigt att missbrukarna får entydiga budskap från ansvariga politiker. Men detta förutsätter att alla de människor och myndigheter som arbetar mot missbruk drar åt samma håll. En entydig och restriktiv politik är historiskt sett den enda framkomliga vägen om man vill förhindra ett massmissbruk som i dagens värld blivit en huvudfåra för HIV-spridning. Därför krävs också en lagstiftning som gör kroppsvätskekontroller möjliga vid misstanke om narkotikabruk och som ger polisen möjlighet att förmedla 35 fler kontakter mellan missbrukare och vård. En aktiv politik mot de kända missbrukarna slår dessutom hårt mot detaljhandeln och marknaden som helhet. När nu missbruket, enligt många seriösa bedömare, växer såväl nationellt som internationellt sätts välfärdssamhället och demokratin på hårda prov. Om några år är det förmodligen för sent att vinna kampen mot narkotikan. Då återstår bara ett långsamt sönderfallande samhälle med ett okontrollerbart missbruk av ett otal rusmedel för generationer framåt. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att samla alla goda krafter bakom en politik som förenar humanism och effektivitet. Den politiken måste, som sagt, ha sin utgångspunkt i det enskilda missbruket och slå fast samhällets skyldighet att ingripa vid alla former av narkotikakonsumtion samt därtill fastställa påföljder som är konsekventa, omedelbara och avhållande på missbruk. Eftersom narkotikan är ett samhällsproblem som rör hela svenska folket bör också den politiska kampen mot narkotikan samordnas tvärpolitiskt. Enligt min mening bör regeringen därför snarast ta initiativ till en parlamentariskt sammansatt kommission med uppdrag att snabbt utreda narkotikasituationen i landet och komma med förslag till förbättringar av narkotikapolitiken, så att statsministerns gamla löfte om ”rent hus med knarket” kan infrias. Herr talman! Tidigare var det tillåtet att knarka. Med då var det förbjudet med sprutor. Nu, när det äntligen har blivit förbjudet att knarka, då vill man tillåta utdelning av sprutor. Det är verkligen en uppochnedvänd värld vi lever i! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Utskottsmajoritetens ställningstagande att kraftigt begränsa möjligheterna till försöksverksamhet med sprututbytesprogram i syfte att skydda narkomaner mot HIV-smitta och att begränsa spridningen av HIV i samhället inrymmer en principiell etisk fråga av allvarlig natur. När vetenskap och beprövad erfarenhet, som ju styr läkarnas medicinska handlande, inte står i samklang med politiska beslut försätts läkarna i en brydsam situation. Hur skall de handla? Skall de följa den medicinska ledstjärnan eller lyda den politiska makten? I fallet om sprututbytesprogram har vi haft en lång debatt om vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet. Man har tolkat uttalanden i hearings på olika sätt. Faktum är att vi inom det medicinska området använder olika metoder, där hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd inte har prövat om metoderna är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Läkaretablissemanget står emellertid bakom det medicinska handlandet. Det är en självklarhet att det är ett riktigt sätt att behandla patienter på. Så har även blivit fallet i frågan om sprututbytesprogram. Det är sällan läkarkåren så enig står upp bakom ett program av detta slag. Det finns emellertid en restriktion. Eftersom det är en ny metod, vill man följa den i ett fortgående försök. Det är samma princip som när vi skall godkänna ett nytt läkemedel. Om vi finner att vi inte har följt läkemedlets verkningar under tillräckligt lång tid, vill vi följa det noga i ett väl kontrollerat program. Det är detta som folkpartiet har ställt sig bakom, och inte ett fritt utdelande utan kontroll. Sedan urminnes tider har man inom medicinen strävat efter att ge patienterna den behandling som är den mest effektiva och minst skadliga. Konstfel har straffats. Man utvecklade olika handlingsprinciper redan under antiken. Någon egentlig enande regelsamling kom dock inte förrän 1948 i andra världskrigets kölvatten. Det skedde efter händelserna i Nazityskland, som är ett ohyggligt exempel på hur den politiska makten kom i kollision med det medicinska handlandet. Genévedeklarationen antogs av Världshälsoorganisationen 1949. Det väsentliga i denna är den paragraf som lyder: ”Mina patienters hälsa skall vara min första plikt.” Gen&vedeklarationen har sedan kompletterats med andra deklarationer som är normgivande för psykiatrins verksamhet, klinisk forskning, utprövning av läkemedel etc. I det här sammanhanget har jag vissa bekymmer om önskemålen om mer kontrollerad uppläggning av prövningen av sprututbytesprogram. Det finns vissa gränser av etisk natur för hur man kan lägga upp sådana här prövningar, så att det blir helt invändningsfritt och utan att man skadar patienterna. Läkarens handlande grundar sig alltså på vad vetenskap och beprövad erfarenhet har lärt honom eller henne samt på de etiska regler som tillkommit som stöd och skydd för patienterna. Utskottets negativa inställning till sprututbytesprogram bottnar i tron att man sänder ut dubbla budskap om narkotika om man kriminaliserar narkotikainnehav och samtidigt godtar sprututbytesprogram. Så är inte fallet. Man vet att det är kriminellt att använda narkotika. Om man däremot inte bryr sig om narkomanerna och deras kontakters hälsa genom att inte ställa sig bakom sprututbytesprogrammet, sänder man ut signaler om att vi inte bryr oss om er och om att vi inte bryr oss om huruvida ni får ett liv och en framtid eller inte. Jag vill rekommendera läsning av en bok om en flicka som heter Sara. Den är skriven av hennes far. Sara är en flicka som blev narkoman, prostituerad, och så småningom drabbades hon av HIV. Jag önskar att Sara aldrig hade smittats av HIV. Det är en fin flicka som borde ha haft många år framför sig. Hur skall då läkarkåren handla nu när den politiska makten tycks gå emot den medicinskt vetenskapliga? Skall man lämna missbrukarna i sticket? Det är emot principen: ”Mina patienters hälsa skall vara min första plikt.” Skall man i stället bryta mot politiska beslut? Framtiden får utvisa vilken väg man väljer. För egen del anser jag — där delar jag Rolf Nilsons uppfattning — att det här har blivit en onödigt stor fråga. Jag tycker inte att politikerna skall blanda sig i behandlingsfrågor och hur smittskyddet praktiskt skall genomföras. Jag tycker att det är den medicinska professionen som är ansvarig för hälsoskyddet och dess tillsynsmyndigheter, socialstyrelsen och hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd, som skall avgöra vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet.

Herr talman! Jag dristar mig att gå in i denna debatt främst därför att jag under 20 år som ansvarig och delansvarig för sådana frågor i Stockholms stad har följt denna utveckling. Jag delar erfarenheter t.ex. med Gertrud Sigurdsen. På 60-talet satt vi i barnavårdsnämnden i Stockholm, där de här problemen dök upp. Jag delar erfarenheter med Barbro Westerholm, eftersom jag under lång tid satt i socialstyrelsen. Jag delar också erfarenheter med Evert Svensson, eftersom jag lång tid satt i Kommunförbundets socialdelegation och arbetade med dessa frågor. Jag säger detta därför att det har hänt så mycket på detta område under 60-talet, under 70-talet och under 80-talet. Det har hänt så mycket när det gäller narkotikamissbruket och dess struktur, att röka, knapra och spruta och syssla med uppåttjack eller nedåttjack, att förändra sin livssituation och att förstöra sig själv och förstöra för andra. Jag noterar hur samhällets attityd och riksdagens attityd successivt har förändrats och skärpts under de här årtiondena på grund av ökade kunskaper men också på grund av de erfarenheter man kan dra av missbruket och dess konsekvenser både för den enskilda människan och för samhället. Det är mot denna bakgrund som detta beslut känns mycket svårt. Frågan har visserligen fått ytterligare en dimension, eftersom HIV och aids har fått debatten att föras i termer om hur vi skall rädda liv. Vi får nog ändå bestämma oss för vad denna debatt handlar om. Den handlar om samhällets, riksdagens, attityd till ett missbruk. Om vi för en debatt om att kriminalisera bruk och missbruk av narkotika, känns det svårt, herr talman, att samtidigt diskutera om man skall fortsätta en försöksverksamhet. Man bör också klara ut att de sprutor som vi här diskuterar och som skulle kunna lämnas ut utgör en mycket liten del av kostnaden för det narkotikamissbruk som sprutorna är ett instrument för. Sprutor kostar några tior på marknaden. Missbruket kostar — beroende på hur pass sofistikerat det är — någon eller några tusen kronor per dag. Pengarna har regelmässigt åstadkommits genom kriminalitet eller prostitution. Dessa förhållanden är viktiga för ställningstagandet. Vi diskuterar således instrumentet, den ganska billiga sprutan, i relation till det tunga missbruket och dess konsekvenser. Herr talman! Detta leder mig till att utan tvekan och med stort eftertryck säga att vi skall redovisa en attityd i detta riksdagsbeslut. Den attityden skall vara mot missbruket. Med stort eftertryck, herr talman, yrkar jag därför bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Svensk sjukvård står ständigt i centrum av den politiska debatten. Detta är, som jag ser det, en självklar följd av våra behov dels att själva bli omhändertagna om vi blir sjuka, dels att våra nära, som kanske drabbas av någon sjukdom, får den vård de behöver. Alla undersökningar visar att vi i Sverige är beredda att satsa stora belopp för att få en fungerande sjukvård. Vid en internationell jämförelse ligger inget land högre än Sverige i fråga om sjukvårdskostnader. Nästan var tionde krona av allt vi arbetar ihop går till att täcka sjukvårdens kostnader. En svensk kan under ett yrkesverksamt liv få betala mellan 750 000 kr. och 1 milj.kr. enbart i landstingsskatt till sjukvården. Till detta kommer våra avgifter till sjukförsäkringen. Jag tror att vi alla är beredda att betala för detta. Men det är därför inte moraliskt riktigt att enskilda och familjer som gör denna stora satsning via skattsedeln sedan på olika sätt ändå möter en lång rad problem. Det är inte rätt mot patienterna, och det är heller inte rätt mot personalen. På olika sätt får vi bevis på att svensk vårdpersonal är utomordentligt framstående inom sitt område. Vid konferenser och kongresser världen över framhålls ofta svensk vårdpersonal som ett föredöme. Samtidigt ökas Sveriges svårigheter att rekrytera och behålla bl.a. sjuksköterskor. Vårdpersonalens möjligheter att påverka hur vården skall utformas och påverka den egna arbetssituationen är utomordentligt små. En av orsakerna till problemen är förmodligen att arbetsgivaren har monopol just på att vara arbetsgivare. Han känner sig som en monopolist, och han uppträder i många fall som en sådan. Det gäller uppträdandet mot patienterna, gentemot vilka den rådande socialdemokratiska ideologin inte enbart myntat det fullständigt inhumana begreppet ”klinikfärdiga” patienter, utan den har också de facto gett oss sådana. Det har skett genom att man i olika sammanhang klippt av vårdkedjan, genom att man föreslagit nedläggning av ålderdomshem och genom att man motsatt sig stöd till olika privata vårdhem. Det gäller också uppträdandet mot de anställda. Det är förmodligen bara i ett system med monopol som en sjuksköterska med småbarn tvingas arbeta tre julhelger i Prot. 1988/89:105 rad. Och när hon påtalar det och ber om ledigt får hon höra, att ”passar det 27 april 1989 inte så kan du sluta”. Det är bara i ett sådant okänsligt system som man accepterar att 19 av 20 narkossköterskor slutar. Exemplen skulle förmodligen kunna mångfaldigas. Det räcker med att slå upp en dagstidning för att se hur stora problemen är. Det är enbart i ett samhälle där det i praktiken bara finns en arbetsgivare som sådant här kan förekomma. I ett samhälle där vårdpersonalen har flera arbetsgivare — och där det skulle bli möjligt med de åtgärder som vi moderater föreslagit — skulle sjuksköterskor på många sätt ha betydligt bättre anställningsförhållanden än i dag, inte minst beroende på att landstingen själva skulle bli betydligt bättre arbetsgivare, av det enkla skälet att de helt enkelt skulle tvingas till det. Som läget är i dag har ju flertalet sjuksköterskor en lön efter skatt som inte enbart tillhör de lägsta i Europa utan som med rätta upplevs som en oförskämdhet för ett ansvarsfullt och tungt arbete. Sjukvårdskrisen bygger ytterst på att politiker inte respekterar patienters och personalens värderingar och önskemål. Och detta är ju inte det enda problemfyllda området. Socialdemokraterna har formligen tappat greppet om rättsläkarstationerna, om den rättspsykiatriska verksamheten och om det som brukar kallas för hälsooch sjukvården i krig. Därmed har också i praktiken socialdemokraterna tappat greppet om ett par av de mest betydelsefulla delarna av den svenska rättsstaten. Man kan fråga sig: Varför är det då så här när stora resurser satsas och personalen gör utomordentligt fina insatser? Ändå uppvisas anmärkningsvärda brister. I åtminstone tre avseenden hävdar sig Sverige allt sämre i internationella jämförelser: + Det första är att många svårt sjuka får vänta alltför länge på behandling och vård. Många förtvivlade patienter invalidiseras och t.o.m. avlider under väntetiderna i köer. Andra måste vårdas i sina hem trots att möjligheterna till vård där är uttömda för länge sedan. & Det andra är att de flesta svenskar — till skillnad från vad som är vanligt i Europa — inte har en fast och etablerad kontakt med en egen läkare. & Det tredje är bristen på valmöjligheter. Inte minst för de äldre vore det tryggt att veta att man t.ex. kan välja det vårdhem eller annan vårdform som passar bäst, att kunna säga till landstinget att den vård ni erbjuder tycker jag inte är bra. Jag väljer en annan. Valfriheten är i dag utomordentligt begränsad. De här bristerna beror på sjukvårdens organisation, struktur och finansiering. Ytterst beror problemen på en allmän övertro på politiska lösningar. Sjukvården är uppbyggd på stora enheter. Landstingen har i genomsnitt 15 000 anställda. Förändringar — om man nu över huvud taget vill ha sådana — kräver lång förberedelsetid i en trög beslutsprocess. Och det är inte 41 patienterna eller vårdpersonalen som bestämmer; det gör landstingspolitikerna. Dessa politikers roll är långt ifrån entydig. Samtidigt som landstingspolitikerna skall vara patientföreträdare skall de också ansvara för såväl sjukvårdsproduktion som finansiering. Att söka förena så olika uppgifter leder bevisligen inte till något gott resultat. Patienterna sätts på undantag, när nyckfullheten får råda och den socialistiska vårdideologins pendel svänger från den ena ytterligheten till den andra. Ett år skall institutionsvården byggas ut. Ett annat skall den bokstavligen rivas ned. I likriktningens samhälle är det alltid den enskilde som blir lidande. Förutom att långa operationsköer vållar lidande medför de också stora onödiga kostnader. Sjukvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut har visat på detta. Man framhåller i en rapport att när det gäller operationer av grå starr sjunker samhällets kostnader för hemtjänst, sjukskrivning och produktionsbortfall. De minskade kostnaderna räcker till att betala tre operationer av fyra, dvs. 7596 av patienterna skulle kunna få sin väntetid betydligt förkortad bara genom en omfördelning av resurserna. Den moderata vårdgarantin föreslogs för att snabbt komma till rätta med vårdköerna. Den innebär att svårt sjuka som tvingas vänta på behandling redan i dag skall få en rätt att söka vård hos en privat vårdgivare, ett annat landsting eller kanske t.o.m. utomlands om det skulle vara nödvändigt, utan att det kostar mer för patienten. Varför motsätter sig egentligen socialdemokraterna kravet på en vårdgaranti? Vi tycker också att sjukvården skall ändras så att den blir ”gränslös” över hela landet. Det är orimligt att patienter i sitt val av sjukvård skall vara begränsade enbart till det ”egna” landstinget eller, ännu värre, det ”egna” upptagningsområdet. Svensk sjukvård av i dag befinner sig vid ett vägskäl. Dagens struktur och organisation kommer ytterligare att befästa problemen om ingenting görs. Köerna kommar att bli längre, samtidigt som skatterna blir allt högre. Missnöjet kommer att bli än mer uttalat bland både patienter och personal. Paradoxen är att mer pengar till landstingen kan göra problemen värre, därför att sättet att fördela dem fortfarande är fel. Resurser riskerar att gå till sjukskrivningar i stället för till vård. Det gäller därför att få en finansiering, där patienten har det avgörande inflytandet och som gör sjukvårdspolitikernas roller klarare. En allmän, obligatorisk sjukvårdsförsäkring skulle begränsa den politiska planeringen och styrningen. Nyckfulla omkastningar i sjukvårdspolitiken skulle kunna undvikas. I stället blir det patienten som gör de nödvändiga prioriteringarna, när resurserna följer patienten i valet av sjukvård. Därmed skulle det också bli patienten och inte landstingspolitikerna som tar ställning till enskilda alternativ. Då kan flera små enskilda vårdgivare släppas fram. Sjuksköterskor som vill öppna egna vårdhem eller distriktssköterskemottagningar är bara några exempel bland många tänkbara. Det skulle innebära små arbetsplatser, där personalen direkt kan påverka arbetets innehåll och miljö. Sjukvårdsförsäkringen skulle ge alla rätt att välja vård, utan att det kostar mer för patienten. En sådan sjukvårdsförsäkring kan ersätta landstingsskatten som vårdens viktigaste finansieringskälla. Personalens möjligheter att välja arbetsgivare och påverka arbetet skulle öka betydligt. Prot. 1988/89: 105 Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som vi 27 april 1989 moderater finns med på i socialutskottets betänkanden som behandlas nu och

Herr talman! God hälsa är en av de allra viktigaste förutsättningarna för att människor skall kunna leva ett aktivt socialt liv och tillfredsställa sina behov. I Sverige har vi antagit en hälsooch sjukvårdspolitik som vi kan vara stolta över och där två av de övergripande målen är: vård på lika villkor för hela befolkningen och förbättrad folkhälsa genom en aktiv och samordnad hälsopolitik. Samma målsättning går igen i Världshälsoorganisationens strategi ”Hälsa för alla år 2000”, som Sverige har drivit och alltså också ställt sig bakom. Vård på lika villkor innebär att alla — oberoende av ålder, kön, nationalitet, bostadsort, utbildning, betalningsförmåga, etnisk tillhörighet etc. — kan erhålla kvalitativt god vård. Det är ett centralt vårdpolitiskt mål att förbättra möjligheterna att erhålla god vård för de grupper som i dag oftare än andra har svårt att få sådan — exempelvis glesbygdsbor, invandrare, ensamstående, äldre, långvarigt arbetslösa, förtidspensionerade och handikappade. Trots att Sverige lägger ned 9 96 av bruttonationalprodukten på hälsooch sjukvård och därmed intar en av tätplatserna i världen brottas hälsooch sjukvården med stora problem. Man kan tala om ett Proppsverige. Propparna är förorsakade av onödiga regelsystem men också av bristen på flexibla lösningar, fantasi och mod hos beslutsfattarna, vilket leder till köer och väntande i vården — något som i sin tur negativt påverkar människors hälsa och livskvalitet samt personalens trivsel och arbetstillfredsställelse. Varför har det då blivit så här? Ja, till en del finns faktiskt svaret i regeringens skrivningar i budgetpropositionen och i utskottsmajoritetens formuleringar. Statens vilja och förmåga att tackla problemen på ett effektivt sätt lyser med sin frånvaro. Man kryper bakom Utredningssverige, som lägger en kall förlamande hand över alla nya initiativ medan utredning pågår. Man kryper bakom landstingen och kommunerna. Staten, regeringen, undandrar sig sitt ansvar på detta område under förespegling att maktinstrument saknas. Det tycker jag är helt fel. Att det är fel framgår mycket klart av folkpartiets olika motioner, där vi föreslår förbättringar som staten faktiskt har möjlighet att genomdriva om bara viljan finns. Folkpartiet anser att staten tydligare måste visa sin vilja att tackla problemen och underlätta för lokalt ansvariga att utveckla nya verksamheter och att finna nya vägar. Med folkpartiets miljardprogram — i det här sammanhanget utgör 1 miljard mindre än 1 26 av den totala hälsooch sjukvårdsbudgeten och mindre än 1 26 av socialdepartementets totala budget — kan livsvillkoren på ett avgörande sätt förändras för äldre, handikappade och människor som köar för vård.

Vidare kan nämnas husläkarna. Det är viktigt för både vårdtagare och vårdgivare att det finns en kontinuitet. Jag skulle vilja hävda att vårdgivarna får den bästa fortbildningen genom sina patientkontakter. Men det förutsätter att det finns en kontinuitet i hälsooch sjukvården. Olika organisationer — t.ex. handikapporganisationer — är till stor hjälp. Med ganska små medel är det möjligt att skapa ett utomordentligt bra extra tillskott genom att pengarna betyder så mycket för organisationernas möjligheter att hjälpa olika grupper som behöver deras stöd. Med vårt program är det också möjligt att spara resurser. Jag tänker då exempelvis på borttagandet av signeringstvånget i fråga om patientjournaler. Den frågan debatterades i riksdagen i höstas. Här skulle vi få en besparing som faktiskt är mera väsentlig än vad många tror. Att utnyttja invandrare som har utländsk vårdutbildning skulle helt klart bidra till att resurser kunde sparas. Dessutom skulle vården förbättras för många av våra invandrare. En avveckling av NUU är ett annat exempel. Regeringens skrivningar vittnar också om bristande förståelse för hur det är för personalen inom hälsooch sjukvården att inte få göra ett fullgott arbete på grund av bristande resurser och hinder när det gäller egna initiativ och flexibla lösningar. Ett uppseendeväckande exempel här är rättspsykiatrin. Patienter har fått vänta olagligt länge på undersökning med allt vad det innebär såväl i form av mänskligt lidande som för den lojala personal som försökt att göra sitt bästa men som på grund av bristande resurser och osäkerheten om det framtida huvudmannaskapet inte har kunnat göra maximala arbetsprestationer. Jag gjorde vad jag kunde när jag arbetade i socialstyrelsen för att raska på en förändring. Men frågan om rättspsykiatrins framtid fastnade redan 1982 i regeringskansliet och tycks sitta fast där fortfarande. I detta avseende har vii folkpartiet föreslagit att ytterligare pengar anslås för det förändringsarbete som behöver komma till stånd. På sikt kan sådana insatser kanske leda till lägre kostnader för verksamheten. Samtidigt måste jag säga att jag gläds åt att rättsmedicinen nu får 4,9 miljoner. Vi i folkpartiet hade motionerat om att den skulle få 5 miljoner. Det lönar sig alltså att arbeta politiskt! Vidare är vi i folkpartiet besvikna över regeringens låga profil när det gäller folkhälsoarbete. Sex år har gått sedan vi ställde oss bakom WHO målen, och det är tio år kvar tills dessa skall vara förverkligade. Jag tror att det i dag är ganska exakt 3 900 dagar till dess. Av tillgänglig statistik framgår att vi inte är särskilt framgångsrika i vårt arbete. Man står still och stampar och tar t.o.m. ett och annat steg bakåt. Ett exempel på att man går ett steg bakåt är abortutvecklingen. Om man skall få fart på det här arbetet, måste det finnas en politisk vilja som drivkraft. Denna vilja måste komma till uttryck på hög politisk nivå. Vi i folkpartiet har den viljan och vi har också föreslagit att en rad åtgärder skall vidtas som redan har stor framgång i andra — Prot. 1988/89:105 länder — något som vi alltså borde kunna ta efter här utan att det för den skull 27 april 1989 behövs ett långdraget utredningsarbete. Jag tänker då på t.ex. åtgärderna mot tobaksbruket. WHO har som mål att det skall bli en Kalvering av tobakskonsumtionen fram till mitten av 90-talet. Ett annat mål är att 80 96 skall vara rökfria. Det är viktigt att starta en sådan kampanj tidigt i människors liv. Rökfrihet inom barnomsorgen är således en självklarhet. Snusning måste stävjas. Här är det viktigt med en kampanj. Dessutom skall det vara produktkontroll av tobaksvaror. Det behövs också mera medel för tobaksinformation. Läkemedelsberoende och läkemedelsmissbruk är ett annat område där det är bekymmersamt. Här finns det dock möjligheter att stävja bruket i större utsträckning än som i dag är fallet. När det gäller det abortförebyggande arbetet fordras det skyndsamma initiativ, inte utredningar. Här ingår efterkontroll hos kurator och stöd till dem som ansöker om att få göra abort. Vi har blivit avtrubbade av de höga talen i detta sammanhang. Men i bakgrunden finns det faktiskt 37 000 38 000 par som har haft det väldigt bekymmersamt med sina ställningstaganden. Det finns också annat som är viktigt, t.ex. stödet till IPM och inrättandet av ett folkhälsoinstitut. Allt detta är bara en del av folkhälsoarbetet. Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer av folkpartiet som fogats till de betänkanden från socialutskottet som nu debatteras samt till centerns reservation 7 i socialutskottets betänkande 19 om statligt bidrag till Skärholmens gymnasium. Visserligen har en utredning tillsatts som skyndsamt skall ta sig an detta, men med de erfarenheter som vi har av Utredningssverige inser vi att det kommer att ta för lång tid. Alltför många elever kommer att drabbas negativt om staten inte går in och finansierar elevernas studier under mellantiden. Herr talman! Ett sådant här handlingssätt skulle stå i samklang med den princip som läkarna arbetar efter, som jag tog upp i det förra inlägget: Mina patienters hälsa skall vara min första plikt. Det kan översättas till oss politiker: Människornas hälsa och välbefinnande skall vara vår första plikt. Den principen är en självklarhet för folkpartiet, och jag hoppas att den är det också för andra partier.

Herr talman! Situationen på flera av de områden som vi nu debatterar har länge framstått som både risig och krisig. Det ena problemområdet läggs till det andra. Jag syftar t.ex. på rättsmedicinen, rättspsykiatrin och sjukvården | som helhet med speciell tonvikt på äldreomsorgen. Vad som också oroar är att det från regeringens sida saknas ett resolut och | handlingskraftigt grepp om situationen. Det saknas helt enkelt en problemmedvetenhet, den insikt och omtänksamhet som leder till att man föregriper och förebygger. Det finns en erfarenhet som torde vara allmän, nämligen att ingenting är färdigt en gång för alla. Det känner varje husägare till, som hela tiden måste se över än det ena än det andra. Detsamma gäller vårdpersonalen, som hela 45 tiden måste följa upp varje patient. Människor som har till uppgift att sköta maskiner i verkstäder eller maskinrum måste ständigt se över, lyssna och kontrollera. Uppgiften är densamma för en regering som på sitt ansvar har att vårda och värna det samhälle som vi med gemensamma krafter har byggt upp. Om vaksamheten är otillräcklig dröjer det inte länge innan bristerna börjar märkas. Jag vill ta upp några sådana områden, där regeringens försummelser är uppenbara och där det finns anledning att kritisera regeringen för senfärdighet, vare sig denna beror på bristande insikt eller bristande initiativförmåga. Jag vill kort beröra det som har skett på rättsmedicinens område. Det är ett område som är centralt för rättsvård och rättssäkerhet i landet. Det slogs larm, men det var som om det skedde för döva öron. Det gav ett intryck av att ekonomiska överväganden helt hade tagit överhanden över andra för samhället som helhet väsentliga aspekter. Ett starkt tryck från bl.a. oss i centern tvingade vår minoritetsregering att skynda på, och en lösning har nu kommit till stånd. Ett annat område som har ett nära samband med rättsväsendet är rättspsykiatrin. Här har det ännu inte gått att nå en lösning på den kris som ingen gärna kan sväva i okunnighet om. Det är ett exempel på bristande översyn, som leder till att det en gång uppbyggda systemet hotar att förfalla. Vi har reserverat oss till förmån för en omedelbar lösning av problemet. Statens institut för psykosocial miljömedicin, IPM, sysslar med stressforskning och har ett grundmurat anseende för forskning på ett viktigt socialmedicinskt område. Här har gjorts pionjärinsatser, och det är mycket viktigt att den verksamheten får fortsätta. Man sysslar med ett område som berör allt fler människor som är yrkesverksamma, och resultaten av detta arbete är direkt tillämpbara på alla de människor i vårt samhälle som är påverkade av den högt uppdrivna arbetstakten. Nu lever IPM på marginalen och har begärt medel för att över huvud taget kunna fortleva. Det borde inte vara svårt för en regering som i valrörelsen lovade att kartlägga de hälsorisker som finns inom arbetslivet att inse behovet av resurser för IPM. Ingen vet i dag hur många människor som plågas av det svårgripbara som diffust kallas stress, men som för de många som är drabbade är något högst påtagligt. Man kan inte tala om miljöförbättring utan att också ta med detta i panoramat. Uppgiften är dubbel: dels att kartlägga och klarlägga var orimliga stressymtom i arbetet sliter på människors hälsa, dels att lära människor att öka motståndskraften mot det mer normala stressandet, som alla känner av mer eller mindre. Det är en fråga som har med både miljö och livskvalitet att göra. Det finns framför allt tre pensionärsorganisationer. En är större än de andra, men alla har sitt berättigande — det ifrågasätter ingen. Den fördelning av statsbidrag till pensionärsorganisationerna som nu gäller är dock orättvis. Principen för grundbidraget måste vara att det skall täcka kostnader som är i stort sett desamma oavsett organisationernas storlek. Vi har i en gemensam reservation från folkpartiet, moderaterna, miljöpartiet och centern pekat på det orättvisa system som nu tillämpas och jämfört det med andra frivilligorganisationer, där det generella mönstret är att Prot. 1988/89:105 grundbidraget är betydligt större än det rörliga bidraget. Varje organisation 27 april 1989 oavsett storlek har fasta kostnader som måste täckas. Det är också samma princip som tillämpas när det gäller stödet till de politiska partierna. Regeringen borde snarast ändra på detta. För att man skall avvika från de regler som annars gäller genomgående, krävs en hållfast motivering, men någon sådan har inte presterats. Antalet aborter ökar oroväckande. Alla partier är överens om att det är en oroande utveckling. Att den oron är så allmän antyder att aborter inte kan jämställas med vilken operation som helst. Abortlagen måste ses i sitt speciella sammanhang. När den antogs var alla noga med att understryka att abort inte fick bli ett preventivmedel. Det var som om alla ändå hade på känn att man här rörde vid ett område som har med livets okränkbarhet att göra. Intentionen bakom denna inställning var att man på något sätt ändå ville slå vakt om den djupa respekt för livet och havandeskapet som är en del av vårt kulturarv. Skulle den respekten utplånas eller förflackas, skulle abortingreppet bli en trivial operation i stil med att ta bort blindtarmen, då skulle vi som helhet göra en förlust som är svår att mäta men som ändå i det långa loppet kan kosta oss mycket. Det är denna risk som motiverar vår gemensamma reservation. Jag vet inte om det är en tillfällighet att flertalet av de problemområden som blir lidande på regeringens brist på handlingskraft nästan samtliga berör människor som i särskilt hög grad behöver samhällets omsorg och solidaritet. Är det kanske ett utslag av den brist på fördelningspolitik som kan skönjas på så många områden? Skall talet om solidaritet ha någon mening, måste det vara en solidaritet, en medmänsklighet som är riktad mot svaga grupper i samhället — de som är i någon mening glömda eller gömda och som inte själva kan mobilisera massmedias megafoner. Dit hör de handikappade. Regeringen har berömt sig av insatser för de handikappade, men mot det svär behandlingen av de svårt rörelsehindrade ungdomar som söker sig till Skärholmens gymnasium, för vilket regeringen måste ta ett ansvar. Det har vi från centern krävt åtskilliga gånger, och det är nu bra att moderater och folkpartister stöder vår reservation. Detta är ett flagrant exempel på regeringens brist på omsorg om och solidaritet med en grupp som är svag och som har behov av stöd. Det är ett skolexempel i dubbel bemärkelse på bristande fördelningspolitik. Patienten måste alltid stå i centrum för sjukvårdspolitiken, och kraven på effektivitet i sjukvården får aldrig gå så långt att de medmänskliga värdena tappas bort. Det är viktigt att ett fritt läkarval blir en angelägenhet för hela Sveriges befolkning. I många delar av landet är många tjänster på sjukhus och vårdcentraler fortfarande vakanta eller uppehålls med korttidsvikarier. Med nuvarande ambitionsnivå inom vården och med nuvarande personalomsättning behövs det omkring 100 000 nya vårdbiträden inom öppenvård fram till år 2000. Nytillskottet per år är inte vad det borde vara, samtidigt som antalet människor som är över 65 år i vårt land ökar kraftigt och vårdbehovet ökar i mycket stor skala. Det som begränsar utbyggnaden av äldreomsorgen är alltså svårigheterna att rekrytera personal. Det finns en risk för att frågan om vem som skall ta 47 Prot. 1988/89:105 hand om äldrevården döljer det verkliga problemet. En ändring av huvud mannaskapet ger inga garantier för förbättringar av de äldres situation. Det äldrevården behöver är personal och pengar. Vårdyrkenas status måste höjas. När en undersökning visar att 70 Zo överväger att lämna yrket på grund av att de känner sig utarbetade och 60 96 efter dagens slut är psykiskt och fysiskt slut är det alarmerande. Så de nuvarande problemen inom vårdområdet har ett samband med vårdarbetets tyngd och samhällets låga uppskattning, uttryckt i ekonomiska termer. En åtgärd som skulle minska tyngden samtidigt som den skulle öka det ekonomiska erkännandet vore att utan att sänka lönen förkorta arbetstiden för vårdpersonalen. Många landsting har utarbetat förslag till försöksverksamhet med kortare arbetsdag, men genomförandet har tyvärr av olika anledningar stoppats. Det skulle enligt vår mening vara intressant med en försöksverksamhet som visar på fördelar och nackdelar, om de nu finns, med en kortare arbetsdag inom vården. Sjuksköterskorna är en nyckelgrupp. Därför föreslår vi att en probleminventering genomförs och att därefter ett åtgärdsprogram utarbetas, där sjuksköterskornas situation särskilt uppmärksammas. En annan åtgärd är att införa flextid. Erfarenheterna av flextid visar att flextiden är bra både för personal och för patienter. Ett återkommande krav från personalen är tjänstgöring högst var tredje helg. Det är naturligt att vidta alla tänkbara åtgärder för att man skall kunna förena ett vårdarbete med normalt familjeliv. Annars riskerar vården att förlora välutbildad personal. De förebyggande insatserna måste också få en mer central roll i sjukvårdspolitiken. Det gäller i politiken över huvud taget: beträffande miljö, matkunskap och kostvanor, trafiksäkerhetsarbete och arbete för att minska bruket av alkohol och tobak. I centermotioner har vi i flera år efterlyst samlade åtgärder för att begränsa tobaksbruket. Bl.a. av den anledningen har tobaksutredningen fått i uppdrag att lägga fram förslag till åtgärder. Det gäller bl.a. att utarbeta förslag om förbud mot tobaksreklam, något som också det har efterlysts i centermotioner. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till de reservationer där centerns representanter i utskottet finns med. För övrigt yrkar jag när det gäller denna punkt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall börja som Ulla Tillander slutade, nämligen med att yrka bifall. Jag yrkar när det gäller de betänkanden som vi nu skall debattera bifall till samtliga reservationer där vpk finns med. Debatten är ganska svår, eftersom det är många betänkanden. Det är mer eller mindre som ett smörgåsbord, varför det är litet svårt att veta vad man skall lyfta fram. Jag tänkte börja med att reagera på det första inlägget från moderat håll. Det talades om krisen i sjukvården. Visst är det en kris. Det som är bedrövligt att höra när man lyssnar på moderaterna är att det tydligen är privatiseringen som skall lösa alla problem. Då blir det, menar man, konkurrens och då kommer allt att lösas. Jag tror faktiskt inte att det blir fler vårdplatser bara därför att man privatiserar. Vi får inte större tillgång på personal bara därför Prot. 1988/89:105 att vi privatiserar. Här finns det inget samband. Jag tycker att Per Stenmarck, 27 april 1989 som bl.a. har tagit upp frågan om arbetstiderna inom sjukvården, skall instämma i den reservation som vpk har eller i den som centern har. Vpk och centern kommer säkert att gå samman, kanske vad det lider bakom en gemensam reservation här i kammaren. Där handlar det om att ändra helgtjänstgöringen och om att sänka arbetstiderna med bibehållen lön. Per Stenmarck var ju också inne på tanken att man behöver göra detta. Det är väl inte nödvändigt att det här sker i privat regi. Sådana förslag måste väl kunna stödjas, även om det rör sig om landstinget. Så skulle jag vilja lyfta fram några frågor. Flera har talat om rättsläkarstationerna. Efter utmärkta initiativ av sådana som arbetar på rättsläkarområdet har man kommit till insikt om att utvecklingen höll på att leda oss in i fördärvet. Så småningom insåg också regeringen att så var fallet. Till följd av enighet i utskottet har vi säkerställt en viss del av verksamheten, och alla väntar ivrigt på att det skall bli mera långsiktiga lösningar, som även regeringen kan ställa sig bakom. Åtminstone är vi i utskottet eniga. Jag tycker att detta är bra, och jag instämmer i vad Barbro Westerholm sade. Det visar sig alltså att det lönar sig att arbeta politiskt och engagera sig. Jag tror att om andra grupper som känner sig misshandlade eller missförstådda visste att vi politiker och regeringen faktiskt är så pass påverkningsbara skulle aktiviteten bli större, och det är någonting som jag efterlyser. Vi vet att den rättspsykiatriska verksamheten är ett stort problem. Ett problem som sammanhänger med att förhandlingarna om huvudmannaskapet har varit så låsta under så lång tid och så småningom brakat samman är dröjsmålet med den nödvändiga reformeringen av den lagstiftning som rör tvångsvården inom psykiatrin. Tvångsvården har på ett olyckligt sätt kopplats samman med huvudmannaskapet för rättspsykiatrin, vilket gör att vi i dag har en lagstiftning för tvångsvården som bryter mot internationella konventioner. Vpk har en motion i denna fråga, en motion som handlar om att bryta loss konverteringsmöjligheten inom den slutna psykiatriska vården i avvaktan på att den reformerade lagstiftningen blir verklighet. Jag kunde läsa i tidningen i går att några förhandlingar på nytt har brutit samman, vilket gör att förslaget till reformering av lagstiftningen, vilket skulle ha lagts fram till sommaren, | inte kommer nu heller. Förslag om reformering utlovades redan 1984. Därför finns det all anledning att frigöra den här delen ur paketet och fatta beslut redan nu. Jag skulle också vilja ta upp frågan om hur läget är inom den psykiatriska | vården. Vi vet att 10 000 vårdplatser avvecklats under den senaste tioårsperioden inom den slutna psykiatriska vården. De patienter som på grund av den i och för sig nödvändiga institutionsavvecklingen nu har lämnat de gamla | mentalsjukhusen har ofta mycket långa vårdtider bakom sig. För många handlar det om decenniers vistelse på institution. Många av patienterna får | det mycket svårt att klara ett eget boende. De har under många år vårdats på institution, där andra har tagit över bestämmandet. Andra har bestämt när de skall stiga upp, när de skall äta, när och var de får gå ut, hur mycket | fickpengar de skall ha, osv. Detta gör att den vardag som vi andra klarar blir mycket svår att hantera för den här gruppen. Resurser för att stödja och 49 Prot. 1988/89:105 hjälpa f.d. patienter vid psykiatriska institutioner finns inte i dag. Vi har en hemtjänst som dignar under bördor med allt fler vårdbehövande åldringar och utvecklingsstörda, som också skall flytta ut från sina vårdhem och inackorderingshem. Vi vet att tvisterna om huvudmannaskap har förlamat den nödvändiga verksamhet som skulle ha byggts upp för att ta emot patienterna. I dag är det många som i tysthet lever i svår isolering och stor misär. Vpk har i en motion krävt att man omedelbart skall göra någonting radikalt, att man genom speciella statsbidrag skall stimulera ett samarbete mellan huvudmännen, så att gruppboende, dagcentraler och liknande kommer i gång. Jag vill ta upp en annan fråga som också flera andra har berört. Det gäller de gravt rörelsehindrade ungdomarnas gymnasiestudier. Här står vpk bakom samma reservation som den Ulla Tillander hänvisade till. I utskottet anslöt sig även miljöpartiet, och nu ansluter sig såvitt jag förstår också folkpartiet och jag hoppas även moderaterna. I så fall blir det som vi vill när vi så småningom går till röstning här i kammaren, och det vore ju bra. Jag vill påminna om att detta egentligen bara är en logisk konsekvens av ett tidigare uttalande som riksdagen har ställt sig bakom våren 1987. Det innebär visserligen att det ekonomiska ansvaret för omvårdnaden av de rörelsehindrade ungdomarna rent principiellt åvilar primäroch landstingskommuner. Men man framhöll i uttalandet att elevernas möjligheter inte får vara beroende av hemortskommun och att statens ansvar för denna begränsade grupp ungdomar bör slås fast. Egentligen har alltså riksdagen redan uttalat detta. Som en konsekvens därav borde samtliga ställa sig bakom reservationen — alltså även socialdemokraterna. En annan fråga som jag vill lyfta fram gäller inrättandet av patientombudsman, som vpk har föreslagit i en motion. Anledningen är naturligtvis att patienter inom sjukvården — både kroppssjukvården och psykiatrin — i dag utgör en svag och utsatt grupp. Det gäller också handikappade. För att ge dem möjligheter till inflytande och rättssäkerhet i förhållande till vården och till andra berörda samhällsorgan behövs, anser vi, ett fristående och opartiskt ombud, en patientombudsman. Erfarenheterna från förtroendenämnder, ansvarsnämnder, patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringarna visar att patienter som klagar på vården, inte minst den psykiatriska vården, befinner sig i ett klart underläge. Det är mycket svårt att få rättelse eller ersättning vid felbehandlingar eller behandlingsskador. Därför är det viktigt att en patientombudsman, såsom vi föreslår, är fristående från vårdens huvudmän. Slutligen vill jag ta upp abortsituationen, som också Ulla Tillander talade om. Antalet aborter har ökat. 1984/85 var det 31 000 aborter per år, 1987 var det 34 700, och 1988 var det 37 500. Det gäller unga kvinnor men också i stor utsträckning kvinnor som redan tidigare genomgått abort. Det har varit en betydande ökning av antalet födslar, men den ökningen är relaterad till en helt annan åldersgrupp av kvinnor. Samtidigt med ökningen av antalet aborter har användningen av preventivmedel förändrats. Konsumtionen av p-piller har gått ner, särskilt bland unga kvinnor och tonåringar. På grund av bl.a. HIV har användningen av kondomer stimulerats, men det har visat sig svårt att få just unga kvinnor och män att använda den skyddsmetoden. Därför vill vi ha en utbyggd Prot. 1988/89:105 preventivmedelsrådgivning, ökad tillgänglighet och ekonomiska möjligheter 27 april 1989 för preventivmedelsanvändning. Det är, menar vi, grundläggande faktorer när det gäller att minska antalet aborter. Vi menar också att preventivmedel måste vara gratis och att också rådgivningen måste vara kostnadsfri. Tidigare utgick en särskild ersättning för preventivmedelsrådgivning till landstingen, men det bidraget har numera ersatts av ett schabloniserat statsbidrag, och det fungerar inte. Effekten har på många håll blivit att nödvändiga utbyggnader av rådgivningen har eftersatts. Därför anser vi att ett specialinriktat bidrag måste utgå till landstingen för den här verksamheten. Det finns fler frågor som jag skulle vilja lyfta fram. Nu ser jag att jag har talat mina tio minuter, så jag slutar mitt inlägg i och med detta. Men jag har alltså nu, hoppas jag, yrkat bifall till samtliga reservationer i samtliga betänkanden.
Herr talman! Låt mig få börja med att vara litet originell och instämma med Gudrun Schyman i det allra första som hon sade, nämligen att detta är en ganska svår debatt därför att vi har att behandla många olika betänkanden. Därmed tenderar vi väl att i någon mån tala om litet olika saker, eftersom vi i vissa sammanhang kanske gör litet olika prioriteringar. Det gläder mig ändå att Gudrun Schyman tog fram litet av det ideologiska artilleriet, för det ger mig anledning att bemöta henne på ett par punkter. Gudrun Schyman säger bl.a. att moderaterna tror att det här med privatiseringar skall lösa alla problem. Nej, det tror vi inte. Jag tror att mycket av sjukvård för all framtid måste skötas av det offentliga, eftersom det egentligen inte finns förutsättningar för att någon annan gör det. Och jag tyckte faktiskt att jag tog upp detta ganska utförligt i mitt anförande för en liten stund sedan. Men jag tror att det skulle bli bättre, både för patienter och för personal, med flera arbetsgivare, därför att man helt enkelt skulle kunna välja någon annan än den som man kanske för tillfället inte är nöjd med. Så säger också Gudrun Schyman att privatisering inte omedelbart skulle ge större tillgång på personal. Det är möjligt att det är rätt, men jag tror att personalen i större utsträckning skulle komma att stanna inom vården. I dag är det faktiskt så, att personal formligen flyr från den, och det är ett utomordentligt stort problem. Man skulle kunna gå till en annan arbetsgivare och ändå finnas kvar inom vården. Jag är övertygad om att mycket kan göras även inom det offentligas ram. Men jag tror också att ett problem för landstingen i dag är att de saknar en drivfjäder för att verkligen anstränga sig, för att verkligen göra någonting, eftersom de anställda egentligen inte kan gå någon annanstans och eftersom patienten har små möjligheter att söka vård hos någon annan. Jag vill därför avsluta detta inlägg med att fråga: Hur vill Gudrun Schyman lösa problemet med de långa vårdköerna? Vi har i dag väldigt stora problem med alla nödvändiga operationer — grå starr och mycket annat.
Herr talman! Det var ju en delikat uppgift som jag fick mig tilldelad, det må jag säga. Att det skulle vara bättre med fler arbetsgivare — ja, det beror alldeles på vad det är för arbetsgivare. Är det dåliga arbetsgivare, så är de ju dåliga även om de är fler. Det beror alldeles på hur de uppför sig, skulle jag vilja säga. Om man lättare skulle få människor att stanna inom den privata vård som moderaterna vill ha — ja, det beror alltså på hur arbetsgivarna är. Om de är som jag tycker att kommun och landsting skulle vara när det gäller vård och omsorg, skall man ge ordentligt betalt till dem som jobbar — och kvinnor är det fråga om här. Det handlar om att omvärdera det arbete som görs inom vård och omsorg och som utförs av kvinnor. De skall ha ordentliga löner, som det går att leva på. Man skall ha arbetstider som är rimliga, så att man inte behöver slita ihjäl sig. Har man tungt jobb, vilket det i stor utsträckning är inom vård och omsorg, så är det nog lagom med sex timmars arbetsdag. Man skall inte ha det så ordnat att man behöver arbeta varannan helg. Man skall få bestämma i sitt jobb; beslutsfattandet skall vara decentraliserat. Man skall få utbildning, vidareutbildning, stimulans av olika slag i sitt arbete. Då tycker jag att man har bra arbetsgivare. Jag kan inte förstå varför bra arbetsgivare måste vara privata. Om vi är överens om att huvuddelen — det mesta —- inom det här området skall skötas av offentlig verksamhet, då kan vi väl, Per Stenmarck, vara överens om att se till att de arbetsgivare som i dag finns, nämligen landsting och kommuner, får tillräckligt med pengar av staten, så att de kan bli de bra arbetsgivare som vi tycker att de skall bli. Jag tror nämligen att de privata arbetsgivarna kommer att bli så här bra, men det kommer också att kosta. De kommer kanske att betala bra löner, men då kommer de också att ta ut bra kostnader för vad de har att erbjuda. Det blir en A-vård och en B-vård. Vi skulle komma med moderata hälsocheckar och betala för den sjukvård som är nödvändig. Jag tycker inte att vi skall ha den uppdelningen. Jag tycker att det här är fråga om solidaritet, att det är fråga om att uppvärdera det kvinnoarbete som görs i dag. Vad som sker är en flykt från vård och omsorg. Det skulle vara mycket större rubriker om man såg på detta som en ren demonstration. Om folk säger upp sig i så här stor utsträckning från ett varv eller en industri, då blir det stora rubriker. Nu är det kvinnornas protest som gäller, och jag tycker att vi skall ta den på allvar.
Herr talman! Jag lägger speciellt märke till att Gudrun Schyman inte svarar på den fråga jag ställde om vad hon vill göra åt de stora köerna som finns på en lång rad områden när det gäller sjukvården. Låt mig då bara erinra om att vi moderater har åtminstone ett svar på den frågan, och det är att vi skall införa den s.k. vårdgarantin. Den innebär att om man råkar bo i ett landsting där köerna är väldigt långa — och så är det på många olika håll — skall man ha möjlighet att få vården någon annanstans, privat eller inom ett annat landsting, eller egentligen var som helst. Och sedan skall man få det egna landstinget att betala för detta. Det kallar jag solidaritet. Men solidariteten som Gudrun Schyman ser den är uppenbarli Prot. 1988/89:105 gen: Stå du kvar i din kö, två eller tre års tid! Det är det enda som vpk kan 27 april 1989 erbjuda. Jag är till viss del beredd att hålla med om att sjuksköterskor skall ha ordentligt betalt. Om man ser på de löner som sjuksköterskorna i dag har finner man att de vid en internationell jämförelse ligger skapligt till när det gäller lönen före skatt, men när skatten är dragen ligger sjuksköterskelönerna i Sverige väldigt lågt jämfört med andra länder i Europa. Jag är inte säker på att Gudrun Schyman är beredd att av detta dra samma slutsats som jag.
Herr talman! Nej, det är alldeles riktigt, Per Stenmarck — jag är inte beredd att dra den slutsatsen att vi skall subventionera marginalskattesänkningar för högavlönade. Jag tror inte att vare sig sjuksköterskorna eller vårdbiträdena är särskilt betjänta av det. Jag tycker att jag gav ett svar. Jag tycker att ett av de viktigaste sätten att i dag få ned vårdköerna är att se till att det finns personal som kan utföra det arbete som behöver göras. Det är ju en av de springande punkterna när det gäller orsakerna till att det blir köer. Vi hari dag i utskottet talat om att det behövs åtgärder för att få fler = i 'c. Mer utbildningsplatser, har vi sagt; det tycker jag också är ett bra förslag. Behöver vi sedan bygga ut så att vi får fler platser kan vi väl göra det. Jag tror att det finns en mängd steg på vägen som inte alls handlar om privatisering utan om att behålla solidariteten i synen på vården.

Herr talman! Jag börjar med att vad beträffar betänkande SoU15 yrka bifall till reservation 10, som innebär ett bifall till miljöpartimotionen Värdig vård. Den beskriver vår syn på vården i Sverige. Den motionen har jag 53 Prot. 1988/89:105 beskrivit här i riksdagen vid ett tidigare tillfälle; det tänkte jag faktiskt inte ta 27 april 1989 upp tiden med att göra en gång till. SA HT — Skall vi ha en god vård måste vi ha en god personalvård. Därför yrkar jag bifall till reservation 12 angående vårdpersonalens arbetstider. Genom att sänka arbetsgivaravgiften inom vården, äldreomsorgen och handikappomsorgen med en fjärdedel fr.o.m. 1990 får vi ekonomiskt utrymme för landsting och kommuner att genomföra de förbättringar inom personalvården som är nödvändiga om vi skall få folk att arbeta i vården. Jag yrkar bifall till reservation 14. I reservation 16 talas det om att ge invandrare och flyktingar med utländsk vårdexamen möjlighet att efter fortbildning få arbete i Sverige. Jag yrkar bifall till den. Jag yrkar också bifall till reservation 17, som gäller samhällstjänst. Dessutom yrkar jag bifall till alla övriga reservationer som undertecknats av miljöpartiets representant i de betänkanden som vi just nu behandlar. Jag vill markera hur glad jag är att rättsläkarstationerna föreslås få en förbättring. Vid ett tidigare tillfälle klagade jag på rättsodontologens situation, och jag blev så glad när jag upptäckte att utskottet skriver: ”Utskottet finner det angeläget att den rättsmedicinska verksamheten får sådana resurser att den även i framtiden kan tillgodose högt ställda krav. Det finns enligt utskottet också skäl att erinra om personalsituationen för rättsmedicinen. Arbetsförhållandena måste förbättras. Personalen måste kunna känna trygghet i sin anställning. Den framtida rekryteringen av kompetent personal till det rättsmedicinska området måste också tryggas. Detta gäller även den rättsodontologiska verksamheten.” Som har sagts tidigare: Det är lönt att arbeta politiskt! Det är så härligt att känna att det går att göra det. Sedan vill jag tala om miljöpartiets ideologi när det gäller vård och omsorg. Omtanke och omsorg om människor som av olika skäl behöver hjälp och stöd av andra människor är ett mål som vi tycker är betydligt viktigare än fortsatt materiell tillväxt. Att sätta omsorgen om människan främst kanske i förstone inte alls upplevs som något särskilt originellt. Så säger naturligtvis alla partier. Vad är det då som är speciellt för miljöpartiet? Jo, vi menar att det finns en motsättning mellan en god omsorg om människor och materiell tillväxt. Andra partier hävdar ofta att fortsatt ekonomisk tillväxt är en förutsättning för en god omsorg i framtiden. Det som kännetecknar allt vårdoch omsorgsarbete är att det tar tid — nu kommer jag tillbaka till tiden igen. Det gäller vare sig det rör sig om rent fysisk omvårdnad eller om socialt stöd eller vanlig medmänsklig samvaro. Sådant arbete kan inte nämnvärt rationaliseras utan att insatsen till stor del förfelar sitt syfte. Just det faktum att en god omsorg tar så mycket tid i anspråk är huvudorsaken till att den sitter så trångt i vårt samhälle, som är så starkt inriktat på materiell tillväxt. Tiden för andra människor riskerar helt enkelt att konkurreras ut av annan, mer tidseffektiv verksamhet, framför allt en varuproduktion som hela tiden kan rationaliseras, och så den tid det tar att sedan konsumera alla de varor som vi har producerat. Tag t.ex. TV, video 54 och all den tid det tar att utnyttja dem! Förr var vård och omsorg om utsatta människor till stor del ett ansvar för Prot. 1988/89:105 de enskilda familjerna. De förväntades ta hand om och fostra sina barn, 27 april 1989 vårda sina gamla och sköta dem som var sjuka och handikappade. Samhällets insatser var mycket små. Det finns mycket gott i den täta familjekontakten och den naturliga, ömsesidiga hjälpen mellan grannar, i byalag, osv., men det var inte bara en idyll. Beroendet av andra familjemedlemmar kunde ibland utvecklas till rent psykiskt förtryck. Om trycket på familjerna blev för stort kunde det utvecklas till vanvård och ibland rent av till ättestupa, och något samhälle som skyddsnät fanns det inte. I dag håller vård och omsorg på att bli professionellt arbete, som utförs mot betalning. Den utvecklingen är en följd av allmänna utvecklingstendenser i det industrialiserade samhället, men den är också resultatet av en medveten politik. I Sverige är den förkroppsligad av den socialdemokratiska politiken att bygga det starka samhället. Drivkrafterna har faktiskt varit vällovliga: trygghet åt alla människor, oberoende av om de har en familj som ställer upp för dem, kvinnans jämställdhet, osv. Men frågan är om pendeln inte håller på att slå för långt. Den offentliga sektorns snabba övertagande av alltmer ansvar för vård och omsorg från de enskilda människorna skapar också nya problem och hot, som har blivit alltmer uppenbara under de senaste åren. Vad händer med samhället när människor kan känna sig fria från personligt ansvar för sin närmiljö och sina medmänniskor? Jag har betalat min skatt — då kräver jag att samhället tar hand om gamla mormor, om den utslagne alkoholisten i trappuppgången, om ungdomarna som vandaliserar i mitt bostadsområde. De tendenserna finns klart och tydligt i dagens samhälle, och de förstärks ytterligare av reklamens bedövande köpbudskap, som lockar oss att använda vår tid, vår omsorg och våra pengar till andra aktiviteter än åt våra medmänniskor. I ett fragmenterat samhälle är det personliga ansvarstagandet och människors naturliga band på väg att upplösas och ersättas av strikt ekonomiska relationer mellan människor. Är det det samhället som vi vill ha? För att hinna med varandra behöver vi, som sagt, kortare arbetsdagar. Jag skulle önska att vi kunde hjälpas åt att få det. Biträdande socialministern Bengt Lindqvist sade på landstingskongressen — enligt radion i alla fall — att sextimmars arbetsdag inte bör införas nu. Det är egentligen ett hårt slag mot de kvinnor, kvinnorörelser och vårdarbetare som så länge har krävt en kortare arbetsdag. Jag tror att vi måste ha mer tid för varandra om vi skall kunna klara sjukvård och omvårdnad.

Herr talman! Planeringen inför den här debatten var att kammarens diskussioner skall koncentreras på tre frågor, rättsmedicin, rättspsykiatri och allmänt om hälsooch sjukvård. Jag skall börja med det första: rättsmedicinen. När utskottet mötte den här frågan inför sina skrivningar till riksdagen möttes vi också av rubriker om att verksamheten var försummad, den var i kris. Därför har utskottet gjort en grundlig beredning av den här frågan genom att besöka socialstyrelsen, där vi diskuterade situationen inom rättsmedicinen. Utskottet besökte också rättsläkarstationen i Solna. Där fick 55 vi en mycket bra bild av verksamheten. Med oss från diskussionerna med socialstyrelsen och vid rättsläkarstationen i Solna fick vi den bestämda uppfattningen att verksamheten var i akut behov av ytterligare pengar. Det var nödvändigt för att förhindra personalavskedanden man stod inför, varvid verksamheten skulle försättas i en allvarlig situation. Med oss från besöket vid rättsläkarstationen i Solna fick vi också bilden av en engagerad och kunnig personal. Den personalen får lägga ned mycken övertid för att över huvud taget kunna klara den löpande verksamheten. Sedan kom en rapport till regeringen — den kom efter det att regeringen hade avlämnat sitt budgetförslag till riksdagen. Rapporten kom från socialstyrelsen och hette Rättsläkarstationernas budget och verksamhetskris. Rapporten bekräftade utskottets iakttagelser vid besöket, nämligen att rättsläkarstationerna har stora problem, inte bara i Solna utan i hela landet. Förändringar måste med andra ord komma till stånd.

Med utskottets förslag kan rättsläkarstationerna få en tydlig och positiv signal om verksamhetens vikt och betydelse för framtiden. Den nyligen träffade Dagmaruppgörelsen har också gjort att landstingen är beredda att ta över enklare obduktioner. För framtiden pekar också utskottet på betydelsen av att den nuvarande verksamheten får tillräckligt med personal och pengar för att kunna utveckla kvalitet i verksamheten. Brottsutvecklingen fortsätter i vårt land, och som bekant blir advokaterna skickligare på att försvara brottsmisstänkta personer. Det är i det sammanhanget följdriktigt att samhällets forskning och rättsmedicin är av hög kvalitet. Framför oss ligger så småningom också uppgiften att pröva huvudmannaskapet för rättsläkarstationerna. Här pågår redan ett arbete inom regeringskansliet. Därmed över till frågan om rättspsykiatrin. Även på det området har utskottet diskuterat frågan med socialstyrelsen. Vi har också besökt rättspsykiatriska anstalten i Huddinge. Utskottet har tidigare påtalat de brister som råder inom rättspsykiatrin i dag. Utskottet återkommer till problemet och framhåller de alltför långa väntetiderna, de långa undersökningstiderna och de onödiga väntetiderna i avvaktan på utplacering till landstingens psykiatriska sjukhus. Det vi kunde konstatera är att rättspsykiatrin står inför motsvarande problem som dem som gäller äldrevården i dag, dvs. att det finns ett antal klinikfärdiga patienter som blir kvar vid verksamheten i brist på att andra alternativ skall ordnas. Jag kan inte förstå att orsaken är någon annan än brist på fungerande samverkan mellan staten och landstingen. Det är uppenbart att också en så liten organisation som den som «Prot. 1988/89:105 rättspsykiatrin utgör är en sårbar verksamhet. Den rättspsykiatriska verk 27 april 1989 samheten kan inte nå de fördelar som det skulle innebära att arbeta närmare landstingen. Det gäller att både kunna utnyttja administration, personal och lokaler. Det intryck jag fick när utskottet besökte rättsläkarstationen och rättspsykiatriska anstalten var att det för rättspsykiatriska anstalten inte är en fråga om pengar. Det är snarare en fråga om att förändra organisationen och att göra ett närmande till landstingets psykiatriska verksamhet. En huvudmannaskapsförändring som innebär att verksamheten överförs till landstingen bör därför prövas av regeringen vid det lagstiftningsarbete som pågår på den rättspsykiatriska verksamhetens område. Jag är mycket väl medveten om att rättspsykiatrin kräver en särskild, oberoende ställning vid en eventuell övergång till landstingskommunalt huvudmannaskap. I gengäld har rättspsykiatrin genomgått en utveckling från arbete i dåtida fängelsehålor till ett nära förhållande med dagens psykiatriska vård. Till sist, herr talman, vill jag ge ett par allmänna synpunkter om hälsooch sjukvården. Den första handlar om betydelsen av att finna en mer kraftfull hälsopolitik i Sverige. Vi har diskuterat denna fråga under hand i samtliga politiska partier inom socialutskottet. Vi kan konstatera att det finns ett väl genomarbetat faktamaterial som beskriver levnadsvanornas betydelse för vår hälsa. Vi vet också att förebyggande insatser, lyckade sådana, skulle frigöra värdefulla pengar inom sjukvården. De kan gå till annan viktig verksamhet. Sverige har också antagit Världshälsoorganisationens mål att minska alkoholkonsumtionen med 25 9. Enligt mitt sätt att se är den sektorisering som kännetecknar förvaltning och politik på det här området ett problem. Sektoriseringen gör att folkhälsoarbetet i dag inte har tillräcklig gemensam politisk styrning och inte heller den samverkan mellan myndigheter, kommuner och landsting som är önskvärd. Det skulle därför vara intressant att mellan de politiska partierna pröva viljan till en gemensam satsning på folkhälsan. Finns den, och vad skulle den i så fall kunna åstadkomma? Den andra fråga jag vill diskutera litet kort gäller de etiska frågorna inom sjukvården. Det är frågor som alltmer och allt närmare kommer att beröra alla medborgare i vårt land. De etiska frågorna kommer därför att kräva särskild uppmärksamhet. Jag tänker främst på att vi kommer att ställas inför frågor till följd av den nya biotekniken och gentekniken. Med genteknikens hjälp kommer vi tidigt att kunna diagnostisera fostren. Det innebär att föräldrarna i vårt land möts av information om eventuella skador på fostret. Den moraliska fråga som här möter oss alla och ytterst föräldrarna blir om barnet skall födas eller inte. Ett annat frågeområde blir genetiska sjukdomar och deras behandling hos människorna. Det omfattar två områden: dels manipulation av de somatiska | cellerna, dels manipulation av könsceller. Manipulation av könsceller är en särskilt allvarlig frågeställning som fordrar särskilda ställningstaganden från oss politiker. Den nya biotekniken innebär både möjligheter och risker. Båda sidorna måste vi ha med i bilden. Teknikvänlig — ja. Men också en kritisk diskussion om tillämpningen. Särskilt viktigt är detta inom biotekniken, då den ytterst ställer oss inför frågor om mänskligt liv. Sammanfattningsvis är situationen när det gäller biotekniken i Sverige den, att det brister i information, lagstiftning och politik. De här bristerna har socialutskottet ett särskilt ansvar att uppmärksamma i det arbete som förestår om bioteknik och genteknik. Till sist yrkandena. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i SoU 15, med undantag för reservation 18, som jag yrkar bifall till. Jag yrkar bifall till alla delar i betänkandet 16. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet 14, med undantag för reservation 7, som jag yrkar bifall till. I övrigt yrkar jag bifall till alla moment i betänkandena 22 och 19.
Herr talman! Jag har inte särskilt mycket att invända mot det Bo Holmberg sade, bara några korta kommentarer. När det gäller rättsmedicinen delar jag, efter att i likhet med Bo Holmberg ha försökt att sätta mig in i denna fråga rätt noga under de senaste månaderna, bedömningen att detta är en verksamhet som har en i dag underskattad betydelse för den svenska rättsstaten och som i längden inte klarar de besparingar som har lagts på den. Därför tror jag att det är riktigt och bra att man nu har gjort klara förstärkningar både för det innevarande året och för det kommande. När det sedan gäller rättspsykiatrin säger Bo Holmberg att det nu är dags att pröva ett närmande till landstingen. Visst kan det ligga en del i ett sådant resonemang. Nu är det bara så att det, som han själv säger, i dag finns en bristande samverkan mellan landsting och stat. Redan 1981 började man utreda frågan att lägga över huvudmannaskapet på landstingen i stället. Det är bara att konstatera att detta nu har utretts under en följd av år. Man skall nog inte utesluta att just detta utredande, denna ständiga osäkerhet om vem som skall vara den verklige huvudmannen, kan vara en av orsakerna till att verksamheten har fungerat på ett bristfälligt sätt under en följd av år. Det har lett oss moderater fram till den andra slutsatsen: Låt i stället staten ha kvar huvudmannaskapet. Sedan kan man ju diskutera varifrån i staten detta huvudmannaskap skall utgå. Vi menar att ett logiskt resonemang visar att denna verksamhet är en del av den svenska rättsstaten och följaktligen skall vara statlig.
Herr talman! Jag har inte heller så mycket att invända mot det Bo Holmberg har framfört. Jag vill bara understryka att vi i vår reservation om huvudmannaskapet för rättspsykiatrin betonar att det pågående beredningsarbetet snart måste vara klart men att vi ännu inte har tagit ställning till huvudmannaskapsfrågan. Jag håller också med Bo Holmberg om att en av de stora frågorna framöver kommer att ligga på det etiska området. Från centerns sida lade vi redan under den allmänna motionstiden fram en omfattande partimotion om biotekniken. Detta är emellertid frågor som vi får återkomma till senare. I dag har vi också några etiska frågor att ta ställning till. Det gäller t.ex. abortfrågan, där vi har en ganska angelägen reservation. Det finns utrymme att stödja den! För min del vill jag än en gång peka på den reservation i betänkandet 19 som alla tecken nu tyder på att vi får majoritet för och åter understryka bifallsyrkandet till denna. Det är vi i centern, vpk och miljöpartiet som står bakom den, men eftersom vi nu också får stöd av moderater och folkpartister blir det majoritet. Reservationen betonar det nödvändiga i att staten tar ansvaret för Skärholmens gymnasieelever, som ju också är gravt rörelsehindrade. Det här tycker jag är en etisk fråga av hög dignitet, och jag skulle därför vilja fråga om socialdemokraterna verkligen skall ställa sig utanför denna uppslutning bakom dessa ungdomar, som behöver allt stöd.
Herr talman! Låt mig bara kort säga om rättspsykiatrin, att det föreligger delade uppfattningar om huvudmannaskapet. På en punkt råder det dock gemensam uppslutning i socialutskottet, nämligen om att de förhandlingar mellan staten och landstingen som har lagts ned genast bör tas upp och leda till ett slutresultat. Det är viktigt att vi understryker detta i den här diskussionen.